Herr talman! Fru Kristensson började med att säga att det inte fanns något i interpellationssvaret som inte redan var bekant för kammarens ledamöter, och det kan jag hålla med om. Det sammanhänger med att fru Kristensson väckt ett par motioner i just de frågor som hon tagit upp i interpellationen. I justitieutskottets av fru Kristensson undertecknade betänkande har utförligt redovisats alla de åtgärder och aktiviteter som har företagits från svenskt håll för att komma till rätta med de problem som fru Kristensson tar upp. Fru Kristensson vill ha svar på vilka ytterligare åtgärder regeringen kan tänka sig utöver allt det som har redovisats och som pågår. Jag skall försöka att svara på de frågor som fru Kristensson har framställt i det avseendet. Men jag vill samtidigt säga att i varje fall de åtgärder som fru Kristensson fört fram i sina motioner och som har ganska repressiv karaktär tydligen inte vunnit utskottets gillande. Det framgår av utskottsbetänkandet att fru Kristensson har blivit helt ensam i utskottet, och det visar väl att det inte är så lätt att föreslå meningsfulla åtgärder utöver den aktivitet som för närvarande pågår på detta område. Ett av de spörsmål som fru Kristensson tog upp gällde kontakter med andra länder. Fru Kristensson har i det sammanhanget nämnt Holland. Fru Kristensson säger att hon i det pressmeddelande som utsändes från statsminister Palmes besök i Holland inte kunnat finna någonting som berör denna problematik. Det är mycket möjligt — jag har inte sett pressmeddelandet —- men det har heller inte påståtts att detta skulle vara huvudanledningen till statsministerns besök i Holland. Vad jag har sagt i svaret är att han vid sina kontakter med de holländska myndigheterna bl.a. även pekat på vårt intresse av att vi skall kunna samarbeta när det gäller narkotikaproblemen. Fru Kristensson har sett ett TV-program som jag deltog i och vill ha en närmare förklaring till vad jag har sagt där.

Vi kan ju inte föreskriva hur många poliser de skall ha på det här området i Holland eller hur deras lagstiftning skall se ut. Våra tillfällen till insatser ligger på det planet att vi kan göra föreställningar och framställningar för att ge våra synpunkter i förhoppning att dessa synpunkter skall kunna påverka holländarna. Men primärt sett är väl ändå våra möjligheter att göra någonting utanför vårt lands gränser att söka i de internationella organ där vi och Holland och andra länder är med. Där kan vi söka åstadkomma resultat som kan ha betydelse i detta sammanhang. Några maktmedel har vi inte här, det kan inte bli fråga om annat än upplysningar, föreställningar och framställningar. Det var detta som jag ville framhålla i TV-debatten. Fru Kristensson framställde ett antal frågor. Den som gällde kontakterna med Holland har jag redan svarat på. Rent allmänt efterlyser fru Kristensson samlade aktiviteter mot narkotika.

En liten specialfråga gällde möjligheterna att hindra att narkotika förs in via flygplan. Jag tror att det redan har givits besked om vad man kan göra i det avseendet i justitieutskottets eget betänkande; jag har inte nu hunnit kontrollera det, men jag vet att där har redovisats vad som är på gång. Jag kan alltså bara upprepa att det pågår utredning om på vad sätt man kan förbättra luftbevakningen. Rymningen från Långholmen har ju ännu åtskilliga oklara punkter. Som fru Kristensson vet pågår det en utredning, som skall undersöka om det har förekommit någonting som strider mot gällande föreskrifter och bestämmelser, och den utredningen är ännu inte färdig. Jag är alltså inte beredd att just nu säga om det har begåtts några fel på den här punkten och i så fall vilka. Jag förstår att fru Kristensson knappast vill bestrida att aktiviteten på det internationella planet är mycket hög. Det har ju redovisats i det här utskottsbetänkandet som fru Kristensson har skrivit under. Det gläder mig att fru Kristensson uppskattar vad den svenska polisen gör på detta område. Att polisen har kunnat göra det beror naturligtvis också delvis på att den här i landet har fått stora resurser. Vi är tydligen helt överens om att aktiviteten är så hög som man kan begära. Allra sist, fru Kristensson, får man inte glömma i denna stora och svåra fråga att det inte bara gäller vad man kan kalla den repressiva delen av det hela. Det är ju ytterst fråga om att vi inriktar ansträngningarna på de rent förebyggande åtgärderna, att skapa miljöer där behov inte uppstår av att missbruka narkotika och att på ett så tidigt stadium som möjligt ingripa mot människor som kan tänkas vara i farozonen. Den aspekten är ju minst lika viktig som den andra aspekten — att på allt sätt söka hindra att narkotika kommer in i landet och sprids.

Herr talman! Det är glädjande att konstatera att herr statsrådet läser justitieutskottets betänkanden. Just det betänkande som statsrådet refererade till, där vi behandlar den internationella brottsligheten, kan möjligen sägas vara skrivet ungefär som ett statsråds interpellationssvar. Man räknar upp alla aktiviteter som de facto förekommer. Jag kanske bara skall erinra om att jag själv stod för ett särskilt yttrande. I och för sig tycker jag att uppräkningen är riktig. Men jag saknar, som jag här också har klargjort, ytterligare åtgärder för att markera den vikt man fäster vid dessa problem. När det gäller det internationella området skulle jag vilja ställa en direkt fråga till herr statsrådet. Jag har självfallet aldrig menat att man skulle kunna använda maktmedel mot någon annan nation eller att man skulle föreskriva, som herr statsrådet formulerade det, hur många poliser t.ex. Amsterdam skall ha för sin narkotikabekämpning. Men jag tycker precis som herr statsrådet att man borde kunna göra föreställningar eller framställningar till landets regering om att man bedömer den och den frågan som viktig och allvarlig och på det viset försöka få vederbörande att inse lägets allvar och om möjligt vidta åtgärder. Så skedde ju beträffande lagstifningen om centralstimulantia. Efter många påtryckningar från främst svensk polis bestämde sig Holland för att skärpa lagstiftningen. Eftersom vi är överens på den punkten skulle jag vilja fråga: Överväger herr statsrådet att ta något sådant initiativ? Det är ju det som är den intressanta frågan — inte vad man teoretiskt kan tänka sig att göra utan om statsrådet verkligen konkret överväger en sådan kontakt med den holländska regeringen. Jag skulle uppskatta att få svar på den frågan. Beträffande de andra frågorna har jag, precis som herr statsrådet, den uppfattningen att svensk polis arbetar utomordentligt effektivt. Jag har bara i mitt tidigare inlägg gett exempel på att polisen trots allt har bristfälliga resurser när sådan angelägen spaning, som man bedriver i olika delar av landet, måste avbrytas efter kort tid. Det är ju en stor nackdel att man inte kan fullfölja spaningsresultaten beträffande brottslighet, som man har uppspårat. I fråga om luftbevakningen, herr talman, var det så att vi i justitieutskottet försökte få informationer om vad som hade hänt med denna fråga. Men vi kunde inte få det, och jag trodde därför att statsrådet, som i tidigare debatt hade angivit att man skulle överse frågan om en mer effektiv luftbevakning, själv skulle kunna säga vad som hade hänt i ärendet. När det gäller differentieringen inom kriminalvården konstaterar jag bara att Långholmen inte är det enda exemplet på att man gjort misstag; det finns flera exempel. Och min fråga kvarstår: Anser ändå inte herr statsrådet att konkreta föreskrifter till ledning för kriminalvårdsmyndigheterna och de olika anstalterna vore ändamålsenliga för att undvika sådana här misstag? Tycker inte herr statsrådet det? Det kan ju inte vara så märkvärdigt att initiera föreskrifter som skall gälla för hela landet. Till slut säger herr statsrådet att det väsentligaste är ändå de förebyggande åtgärderna — det är den miljö vi lever i som är viktig, det skall vara en miljö där behov av narkotikamissbruk inte skapas. Ja, herr talman, jag kan hålla med om detta delvis. Men jag skulle vilja varna för att man påstår att narkotikabruket är ett klassproblem. Det är ju det påståendet som har lett till denna passivitet under så många år. Man menar att det är samhället som skall förändras och sedan kommer vi inte att få några problem. Men Sverige, herr talman, var det första av de europeiska länderna som drabbades av narkotikamissbruket. Och ingen vågar väl ändå säga att Sverige är det land i Europa som har den sämsta ekonomiska ställningen och att folk i vårt land skulle ha det allra sämst. Jag tror inte att det som herr statsrådet säger är hela sanningen, tyvärr.
Herr talman! Först några ord beträffande de internationella kontakterna för att bekämpa narkotika. Det kan inte råda något tvivel om, fru Kristensson, att de holländska myndigheterna mer än väl känner till vår ståndpunkt här i Sverige i dessa frågor. Vi har ju vid så många tillfällen givit uttryck åt våra synpunkter, och genom den fortlöpande personliga direkta kontakten med polisen på det här området får man i Holland god kunskap om hur vi här i Sverige ser på förhållandena. Jag menar att man skall naturligtvis inte i tid och otid göra föreställningar. Men jag kan i alla fall nämna för fru Kristensson att vi har intresserat oss litet för kriminalvårdsproblemen i Holland, som är det land i Europa som har det lägsta antalet fångar i förhållande till invånarantalet. Vi söker kontakt för att komma till Holland och studera detta, och då blir det ett osökt tillfälle att ta upp även den problematik vi nu diskuterar och ytterligare understryka våra synpunkter. Jag förstår inte att fru Kristensson gång på gång kommer tillbaka till förhållandena i fängelserna och frågar om jag inte kan tänka mig att utfärda föreskrifter osv. Detta har ju behandlats i justitieutskottets betänkande i ärendet, och det har sagts i interpellationssvaret. Jag förstår därför inte vad jag ytterligare skall kunna göra för att övertyga fru Kristensson om att åtgärder vidtagits. Jag har t.ex. i min hand en promemoria från kriminalvårdsstyrelsen om åtgärder mot narkotikabrott som innehåller föreskrifter om åtgärder utöver de generella — just precis det som jag antar att fru Kristensson efterlyser. Det är således speciella föreskrifter som gäller bl.a. narkotikabrottslingar. Där finns uppräknat att man skall överväga konkreta åtgärder i enskilda fall, exempelvis ökad övervakning och kontroll av häktesoch anstaltslokaler samt närliggande områden, skärpt kontroll av inoch utpasserande trafik, skärpta besöksbestämmelser, skärpt brevcensur, begränsad rörelsefrihet och oregelbundna tider för utevistelse.

Herr talman! Det är nog bra att polisen här i Sverige har kontakt med den holländska polisen. Men jag tror trots allt att det väger tyngre om man från ett departements sida tar kontakt med departementskolleger eller med regeringen i ett annat land. Nu säger herr justitieministern att man så småningom i ett annat ärende skall besöka Holland och att det då möjligen blir anledning att ta upp dessa diskussioner. Ja, jag skulle uppskatta om så blev fallet. Jag hoppas att det inte dröjer alltför länge innan denna kontakt tas. Annars anser jag personligen att narkotikafaran och i synnerhet heroinmissbruket är av så allvarlig art att det i sig borde ha kunnat föranleda en kontakt utan att man tar holländarnas liberala kriminalpolitik som förevändning. De föreskrifter som herr statsrådet läste upp, om man nu kan kalla dem föreskrifter, kände jag inte till. Är de emellertid utformade på ett tillfredsställande sätt har jag ingen anledning att vidhålla min fråga. Jag vill bara konstatera att man i justitieutskottets betänkande självklart inte gick in på alla de detaljer som man måste gå in på i den praktiska tilllämpningen. Den promemoria som herr statsrådet läste ur kände kriminalvårdsstyrelsen tydligen inte till, eftersom riksdagens upplysningstjänst därifrån inte kunde få vetskap om att den existerade. Men när den nu existerar har jag bara att uttrycka min tillfredsställelse över det.

Herr talman!

37 Jag vill inledningsvis konstatera att OPAB, som en rutinåtgärd, har mätt temperaturen och även gjort vissa andra mätningar i samband med att man borrat efter olja. Staten har, i första hand genom Vattenfall och LKAB som är intressenter i OPAB, tillgång till detta material. Uppgifterna i Dagens Nyheter är helt korrekta. Den högsta temperaturen, 81'C, har uppmätts i ett borrhål på 2 272 meters djup. De lokala variationerna är stora, och i det djupaste hålet har man på 2 612 meters djup uppmätt 72'C. Innan jag svarar på den sista frågan vill jag säga några allmänna ord om jordvärmen och förutsättningarna i Sverige att utnyttja den. De temperaturer som uppmätts i borrhålen i Sydsverige tyder på att temperaturen stiger med upp emot 30'C för varje kilometer man borrar sig ned. Förklaringen till detta höga värde är att man här ligger utanför urbergsregionen. I urbergsregionen, och dit räknas huvuddelen av Sverige, har man en betydligt lägre temperaturstegring, enligt mätningar som utförts i annat sammanhang, bara hälften. I Östeuropa utförda mätningar, som sträcker sig fram till Östersjön, bekräftar att Sydsverige har speciellt gynnsamma förutsättningar i detta hänseende. På Island, där man genom den vulkaniska berggrunden har höga temperaturer på ringa djup, siktar man på att tillvarata jordvärmen såväl för direkt husuppvärmning som för elproduktion. Vi har, när det gäller dessa möjligheter att utnyttja jordvärme, haft åtskilliga kontakter med isländska regeringen och de tjänstemän som där arbetar med energifrågor. Vi följer med uppmärksamhet de försök som där görs att ta till vara de rikliga jordvärmetillgångarna. I vårt land får vi närmast inrikta oss på att ta till vara s.k. lågtemperaturvärme för husuppvärmning, och de uppmätta temperaturerna är i och för sig tillräckliga för detta. Problemet är att utan alltför höga kostnader kunna föra upp och ta till vara värmen. Utnyttjandet underlättas om det finns naturliga, vattenfyllda sprickor i berggrunden. Det är emellertid tveksamt om man här i Sverige ens under de mest gynnsamma förhållanden kan ta till vara jordvärmen med tillfredsställande ekonomi. Jag kan nämna några siffror. Beräkningar som har utförts vid Tekniska högskolan i Stockholm tyder på att man vid utnyttjande av jordvärmen för uppvärmning av lägenheter behöver 20 borrhål per 1 000 lägenheter. Om varje borrhål kostar ca 2 miljoner kronor uppgår enbart kostnaderna till ca 40 miljoner kronor, motsvarande en årskostnad per lägenhet av ca 4000 kronor. Energiprognosutredningen och energiprogramkommittén har dragit slutsatsen att förutsättningarna för att utnyttja jordvärmen inte är särskilt gynnsamma i vårt land. Jag tror att detta är en riktig bedömning, vilket inte utesluter att jag anser att vi bör skaffa oss mer kunskap för att kunna avgöra vilka möjligheter som finns. Här vill jag i första hand peka på behovet av grundforskning. Först när vi har klarlagt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda och hur tekniken för tillvaratagande av jordvärme kan förbättras blir det aktuellt att börja undersöka konkreta projekt.

Nr 138 Herr talman! Jag får tacka industriministern för hans svar på min in Måndagen den VErRENron 9 december 1974 Svaret är emellertid otillfredsställande och bygger i vissa centrala av= i snitt uppenbarligen på klent eller missvisande sakunderlag. Svaret är ock Om användning av så avslöjande för herr Johanssons och regeringens handlingsberedskap jordvärmen som i fråga om beslutsamma satsningar på energikällor som kan vara ett al — energikälla ternativ till kärnkraften, och torde därför inte undgå att få intressanta politiska återverkningar. Skall jag emellertid bedöma interpellationssvaret från min egen, personliga synpunkt har jag anledning att i flera stycken vara utomordentligt nöjd. Jag har nämligen länge trott och hävdat att jordvärmen var en av de intressantaste — kanske den mest intressanta — av de olika energikällor som nämnts i den allmänna debatten, särskilt för vårt lands vidkommande, därför att vi i så hög grad är beroende av importerad energi, främst olja. En inhemsk energikälla av oändlig omfattning, utnyttjningsbar utan alltför komplicerad teknik och utan farliga återverkningar på miljö eller hälsa, borde enligt vad jag och många med mig länge hävdat vara värd att efterforska med uppbåd av mycket stora ekonomiska insatser. Jag ansåg på ett tidigt stadium att jordvärmen uppfyllde dessa förutsättningar och stärktes på ett avgörande sätt i denna min tro när nobelpristagaren Hannes Alfvén i juni i fjol avslöjade att man genom forskning såväl i USA och Sovjet som i andra länder kommit till förbluffande resultat beträffande möjligheterna att utnyttja jordvärmen överallt på jorden, inte bara i vulkaniska områden. Emellertid har de som trott på och velat göra stora satsningar på jordvärmen här i Sverige i stort sett bara bemötts med hån, förlöjliganden och nedlåtande kommentarer rörande sinnesbeskaffenhet etc. Jag skulle kunna berätta åtskilligt om det. T. o. m. från ett så seriöst sammanhang som energiprogramkommittén, i vars arbete jag deltagit och deltar, skulle jag kunna ge sådana exempel. Men jag avstår. Det väsentliga är att industriministerns interpellationssvar i dag uppenbarligen måste få alla medlidsamma leenden gentemot anhängarna av jordvärmen som energikälla att stelna, och stelna åtskilligt. Industriministern fastslår att OPAB:s borrningar bekräftar att jordvärmen även i vårt land, åtminstone i de sydliga delarna stiger med 30 grader för varje kilometer man borrar ned i jorden. Han säger dessutom: ”I vårt land får vi närmast inrikta oss på att ta till vara s.k. lågtemperaturvärme för husuppvärmning, och de uppmätta temperaturerna är i och för sig tillräckliga för detta.” En gammal klassiker skulle ha sagt: ”Sic!” inför detta konstaterande. Men jag nöjer mig med att säga: Detta är exakt vad jag - och många med mig — länge hävdat, men vi har blivit nedgjorda av experter som kategoriskt påstått att det är rena rama nippran att försöka utnyttja jordvärme — både för uppvärmning och för alstring av elenergi — här i Sverige med vår urbergsberggrund. Två exempel på expertisens vederhäftighet mot bakgrund av de upp 39 gifter av industriministern som jag nyss citerat skall jag faktiskt lämna, herr talman. Det första härrör från en av de s.k. experterna i energiprogramkommittén. I ett särskilt yttrande till kommitténs betänkande har han sagt följande om jordvärme som alstrare av elektrisk energi — man räknar ju med att jordvärme dels skall kunna användas för lokaluppvärmning, dels så småningom skall kunna utnyttjas som alstrare av elektrisk energi. ”Vi måste sålunda för Sveriges vidkommande helt avstå från hoppet att kunna utnyttja geotermi för att alstra elektrisk energi.” Simsalabim! Enkelt och kategoriskt. Vidare diskussion obehövlig! Det måste ha förbigått denne tekniske expert dels att forskningen på området gått rasande snabbt, dels att tekniken och utvecklingen aldrig hejdar sig inför några kategoriska imperativ.

Att döma av industriministerns svar i dag har den tekniska utvecklingen tydligen mycket snabbt gått förbi åtminstone den här experten. Det andra exemplet härrör från energiprognosutredningens lägesrapport, avlämnad för något år sedan. Där sägs kort och gott att jordvärme inte är någon energikälla att tänka på för svenskt vidkommande, eftersom man måste borra ner till — hör och häpna! höll jag på att säga — 100 kilometers djup för att få tag i användbar värme. Djupet 100 kilometer bör här ses mot bakgrund av att industriministern i dag har visat att provborrningar som företagits har gett till resultat 80 graders värme på bara 2 kilometers djup. Energiprognosutredningen har naturligtvis haft experter till sitt förfogande, då ju en sådan från saklig synpunkt rent monumental felaktighet inte bara kan ha tagits rätt ur luften. Man får innerligt hoppas att industriministern i dag har annan och bättre informerad expertis till sitt förfogande än vad dessa båda exempel ger vid handen — även om man får vissa onda aningar när man tar del av resten av hans svar. Över huvud taget kan den reflexionen göras att i debatten om jordvärmen, liksom tyvärr i många andra sammanhang, en rad experter står upp och gör tvärsäkra påståenden — experter som vid närmare påseende visar sig vara specialister inom andra tekniska områden och discipliner än de geofysiska och geologiska. Däremot har mycket få sakkunniga - med sakkunniga menar jag i detta sammanhang, i motsats till ”experter”, sådana som verkligen behärskar geofysik och geologi — yttrat sig i frågan, men de få som har gjort det har haft en helt annan, och optimistisk, syn på jordvärmens möjligheter i Sverige. Vid närmare studium av industriministerns svar finner man hos honom en märklig ambivalens, som måhända — jag säger måhända — är utmärkande inte bara för hans, utan för hela regeringens engagemang just i dagarna i energidebatten, och särskilt i frågan om alternativ till kärn Nr 138 kraften. Herr Johansson ömtalar först att man funnit en temperatur Måndagen den stegring på 30 grader per kilometer vid borrningar i den sydsvenska jord 9 december 1974 skorpan — en stegring har kunnat påvisas på ända upp till 80 grader LL — och att vi i vårt land i första hand bör inrikta oss på att ta till vara - Om användning av geotermisk lågtemperaturvärme. En given slutsats av dessa mot bakgrund = jordvärmen som av den tidigare svenska debatten i jordvärmefrågor närmast sensationella — energikälla uppgifter borde vara att omgående sätta i gång temperaturmätningar i stor skala över hela landet för att lokalisera lämpliga områden där man kan utnyttja jordvärmen. Men se det vill herr Johansson inte! Energiprognosutredningen och energiprogramkommittén — den senares majoritet, vill jag faktiskt påpeka, eftersom jag själv var reservant, vilket inte omnämns i svaret, men det spelar väl ingen roll — har med stöd av sina experter ”dragit slutsatsen att förutsättningarna för att utnyttja jordvärmen inte är särskilt gynnsamma i vårt land”. Herr talman! Efter vad jag anfört och vad jag citerat av det som yttrats av experter, såväl från energiprognosutredningen som från energiprogramkommittén, kanske det kan förlåtas om jag inte har någon större tilltro till en del av de experter som har förekommit i de här sammanhangen. Men dessutom tror industriministern, med stöd av andra experter —- nu från Tekniska högskolan — att ett sådant temperaturmätningsprojekt skulle bli för dyrt. Vidare förekommer i svaret nya sakuppgifter såsom argument mot ett snabbt utnyttjande av jordvärmen. Jag skall här försöka gå in på en närmare granskning av dem. Industriministern påpekar först att man har funnit detta ”höga” värde — jag sätter faktiskt ordet höga inom citationstecken, eftersom det ju inte är något märkvärdigt högt tal; det har sedan länge varit känt att 30 grader per kilometer är en ganska vanlig temperaturstegring i den normala berggrunden världen över - vid OPAB:s borrningar endast i speciella områden. Detta förklaras enligt interpellationssvaret av att man har borrat utanför urbergsregionen, dvs. i kalkberg som förekommer bl.a. i Skåne. I urbergsregionen, säger industriministern, har man bara ungefär hälften så stor temperaturstegring. Jag har konsulterat ett par sakkunniga geofysiker, som har häpnat över detta kategoriska och svepande påstående. Vetenskapliga geologiska och geofysiska fakta ger nämligen vid handen att värmeledningsförmågan är ungefär densamma hos både kalksten och granit och i varje fall är skillnaden försumbar. Detta betyder att man även i urbergsregionen, dit man som industriministern påpekar räknar huvuddelen av Sverige, i regel har en genomsnittlig temperaturstegring av 30 procent. Detta enligt geofysiker, av vilka i varje fall den ene är utomordentligt välfrejdad inom sitt område. Förklaringen till att den uppfattningen på olika håll hävdats att urberget skulle ge bara hälften så stor temperaturstegring per kilometer är enligt nyssnämnda geofysiker mycket enkel. Vi har nämligen gjort relativt fåtaliga borrningar i vårt lands berglager, och de borrningar som har gjorts 41 har nästan undantagslöst inriktats på områden där enligt geologiska undersökningar malm borde finnas och också har påträffats. Berggrund som sådan är i allmänhet mycket dåligt värmeledande, vilket är grundläggande för att jordvärmen skall finnas kvar i jordskorpan och inte stråla ut i rymden. Men undantag finns, och det gäller just malmförande områden. Malm åstadkommer just ett bortledande av värmen, och jordvärmen skall vi alltså inte försöka utnyttja i och intill regioner med malmförande lager. Ett ytterligare bevis för det vetenskapliga faktum att granit och kalksten inte skiljer sig nämnvärt från varandra när det gäller värmeledningsförmågan är den omständigheten att i Skåne, där OPAB har borrat, slutar kalkstensformationerna på 1 200 — 1 500 meters djup och efterföljs av urberg. Trots detta har de borrningar som industriministern redovisat och som går ned till 2 612 respektive 2 672 meters djup, alltså i urberget, påvisat en oförändrat konstant temperaturhöjning av ca 30 grader. Det finns uppenbarligen skäl för både industriministern och andra att ompröva sin negativa inställning till det svenska urbergets förmåga att ge oss utnyttjningsbar jordvärme. Bästa sättet, herr industriminister, att skaffa sig fullständig klarhet är att sätta i gång omfattande provborrningar just i det svenska urberget, med undvikande av områden där man vet att det finns malmförande lager. I kalkberget behövs tydligen inte särskilt många ytterligare borrningar — där synes fakta, redovisade bl.a. i interpellationssvaret, ge vid handen att tillräcklig jordvärme för i varje fall uppvärmningsändamål finns tillgänglig. Det andra huvudargumentet från industriministern för underlåtenhet att handla i detta avseende är av ekonomiskt slag. Han redovisar vissa fakta som har lämnats honom från Tekniska högskolan och som i korthet innebär att man för uppvärmning av lägenheter med jordvärme behöver borra 20 borrhål per 1000 lägenheter. De geofysiker som jag har talat om tidigare och som jag har konsulterat även i denna fråga är minst sagt förbryllade över den uppgiften, och själv är jag lika förbryllad. Jag har nämligen varit i Parisregionen och studerat det mycket intressanta energiutnyttjandet där av jordvärme. Man tar upp värme från ungefär samma djup som det där vi har funnit de höga temperaturerna i Skåne, och i Parisområdet har man enligt uppgifter som jag har fått borrat 2 hål på 5 000 lägenheter och fått ett tillfredsställande resultat. Detta bekräftas också av de sakkunniga som jag var i kontakt med under gårdagen. Tekniska högskolans uppgift om att det skulle behövas 20 borrhål per I 000 lägenheter, som är en teoretisk beräkning, får således stå mot fakta från verkligheten, att man har två borrhål per 5 000 lägenheter. Det är också mycket intressant att konstatera att i Frankrike har motsvarigheten till STU skickat en rapport till den franske industriministern och sagt att man med ny teknik är övertygad om att kunna försörja 7 miljoner lägenheter med jordvärme. Detta innebär alltså mer än halva Frankrikes befolkning. Enda flaskhalsen är att man inte har tillräcklig borrutrustning. Jag tycker detta är fakta som är värda att observera och begrunda. Det vore angeläget och motiverat att industriministern skickade Nr 138 i väg expertis även till Frankrike och inte bara till Island, i den mån Måndagen den det möjligen inte är gjort. 9:december 1974 Förklaringen till att Tekniska högskolan har kommit till dessa siffror är sannolikt den att man har utgått från det allra sämsta alternativet - Om användning av när man beräknat jordvärmens uppvärmningsmöjligheter. Man har tro — jordvärmen som ligen räknat med att man sedan man borrat hål till ett par kilometers — energikälla djup måste spräcka berggrunden med olika krafter — hydrauliska eller é liknande — för att få en sprickbildningszon där vattnet skall kunna cirkulera och uppvärmas för att sedan användas för uppvärmningsändamål. Det är klart att detta är en mycket komplicerad omväg, även om metoden inte är särskilt märkvärdig rent tekniskt. I varje fall måste den medföra höga kostnader. Men så gör man inte på de områden där man i praktiken utnyttjar jordvärmen för det här ändamålet. Så gör man heller inte t.ex. i Frankrike. Man utnyttjar nämligen naturliga sprickzoner och sådana finns det verkligen i betydande skala i Sverige. Det är åtminstone tre stora globala sprickzoner som går genom Sverige. Enligt den expertis som har speciellt sysslat med dessa saker och tagit till vara erfarenheter från olika länder, bör man i första hand försöka ta upp jordvärmen i anslutning till eller i absolut närhet av sådana här sprickzoner. Där är det också stor sannolikhet för att det finns vatten. Herr talman! Industriministern slutar med att säga att man måste sätta i gång med grundforskning på detta område. Jag kan bara använda ett omdöme om detta: Det är häpnadsväckande, och man måste söka anledningen till en sådan inställning. Det sades förr att om djävulen ville att ingenting skulle ske tillsatte han en kommitté. I mera modern terminologi sätter man i gång grundforskning när man vill uppskjuta en sak länge. Om grundforskning skall ge något resultat tar det i allmänhet decennier. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att de invändningar som industriministern gör mot att omgående sätta i gång med att undersöka förutsättningarna för att vi skall kunna utnyttja jordvärmen ingenting annat är än den obotfärdiges förhinder. Det är svepskäl för oförmåga, eller jag tror snarare för ovilja mot att handla i detta avseende. Det är en inte särskilt lovande väg man slår in på, om man skall bedöma det hela inte bara tekniskt utan även politiskt.

Hur man än resonerar och vilka experter och sakkunniga man än använder är det i dag uppenbart, herr industrimi 43 nister, att jordvärmen är den alternativa energikälla som ligger närmast i tiden att utnyttja för en tekniskt användbar lösning. Jag vill avslutningsvis säga att energiprogramkommittén, som jag själv medverket i, föreslår att man satsar närmare en halv miljard under den närmaste treårsperioden på forskning och utveckling inom energiområdet. Mer än hälften av den satsningen vill man när det gäller energiproduktionen ge till kärnkraften, något som jag har reserverat mig mot, men debatten härom hör inte hemma här.

Man skulle kunna ta en tiondel av den summa man totalt är beredd att satsa på energiområdet för forskning och utveckling, nämligen 50 miljoner kronor. Enligt de beräkningar som industriministern fått från Tekniska högskolan skulle det räcka för att borra 25 hål runt om i landet. Jag kan inte bedöma kostnaden per borrhål men de sakkunniga jag konsulterat påstår att den av herr Johansson uppgivna kostnaden ligger för högt. Det kostar inte 2 miljoner. Det skulle alltså gå att få 25 hål för ett lägre belopp. Jag framlägger alltså förslag om en satsning av detta slag som ett minimikrav. Jag vill gärna ha svar på frågan om industriministern är villig till denna satsning eller inte?
Herr talman! Den här frågan är mycket intressant. Herr Sjönell har visat ett stort intresse för spörsmålet. Det framgår också av hans anförande. Man kan naturligtvis fråga sig varför det inte har gjorts mer runt om i världen. Jag tror att det beror på att det finns för litet av kunskaper och framför allt av positiva eller praktiska erfarenheter. Förmodligen har det heller inte funnits något kommersiellt intresse för denna fråga. Kostnaderna är för höga både för borrning och exploatering, inte minst i jämförelse med tidigare och mer lättåtkomliga energislag, exempelvis vattenkraft och olja. Det är riktigt att förhållandena nu är annorlunda. Intresset för detta ämnesområde har ökat väsentligt även hos oss. Men meningarna är delade även bland vetenskapsmännen. Såsom herr Sjönell anförde, finns det forskare som är entusiastiska och som anser att möjligheterna att tillgodogöra oss jordvärmen i praktiskt bruk här i Sverige är goda. Men de finner det ändå inte möjligt att klart ange när vi skulle kunna få tillgång till denna uppvärmningskälla. Jag ber att få citera ett uttalande av professor Nils Hast i november 1974. Han säger: Nr 138 ”Det är många problem, inte minst hålens borrning, som måste lösas. Måndagen den Att detta kommer att taga avsevärd tid är självklart, likaså att man lämp 9 december 1974 ligen bör starta med icke alltför djupa borrhål.” Imad test Han säger också avslutningsvis i denna promemoria: Om användning av ”Den allra första åtgärd, som måste vidtagas för att rätt kunna bedöma = jordvärmen som möjligheterna att inom Sverige utvinna geotermisk energi är att på ett — energikälla stort antal ställen bestämma temperaturgradienten i berggrunden och vattentillgången. En annan nödvändig åtgärd är att utveckla borrtekniken.” Det finns andra forskare som uttalat sig. Jag har åberopat detta i svaret. Herr Sjönell har också tangerat uttalanden från forskare vid Stockholms universitet. Jag skall också, herr talman, be att få citera professor Hessland, som är en i detta sammanhang känd forskare och vetenskapsman: ”Vårt lands geologiska struktur är i stället sådan att det kan betraktas som ett typområde för en geologisk region där det är lönlöst att söka finna användbara geotermiska effekter. Man skulle möjligen ha en svag chans att påträffa vissa effekter i en del av kantområdet till den fennoskandiska urbergsskölden, alltså södra Skåne, men några värmeflödesvärden som skulle kunna berättiga till optimism har veterligen inte rapporterats från de ganska talrika djupborrningar som företagits där i samband med oljeprospektering. Inte heller från Danmark, Nordtyskland och Polen som ligger mera centralt i den geologiska struktur som snuddar vid Skåne har några sådana data blivit kända.

Herr talman! Vi som inte är sakkunniga utan som har att söka upplysningar från forskare och vetenskapsmän, från dem som skall ge oss råd att så småningom bestämma en arbetslinje, vi har det inte så förfärligt enkelt. Herr Sjönell har det uppenbarligen mycket enklare, därför att han litar till någon eller några. På dem tror han, och i överensstämmelse med den tron arbetar han. Jag har inte underkänt dem som herr Sjönell stöder sig på. Jag har velat säga att det finns andra, som jag heller inte har möjligheter att underkänna, som har en annan uppfattning och att vi därför får söka oss fram. Flertalet tycks ändå vara överens om en sak, nämligen att det är förenat med stora kostnader att utvinna jordvärme. Vi har ännu inte den teknik som ger oss förutsättningarna att på ett ekonomiskt acceptabelt sätt genomföra borrningar. Ändock måste man väl säga att vårt lands tekniker och forskare inom borrtekniken kanske tillhör världens främsta. Även 45 de, herr Sjönell, som i andra sammanhang har ställt sig mycket positiva till att försöka ianspråkta jordvärmen är i detta avseende försiktiga och säger att det här kommer att ta mycket lång tid. Kan vi då säga att vi här har ett alternativ i energidebatten? Ja, på lång sikt kan jag tänka mig det, om vi kan vinna mer av resultat, om vi kan vinna mer av klarhet i fråga om de möjligheter som erbjuds i vårt lands jordskorpa. Men teknikerna och forskarna är oense om vilka möjligheter vi kan ha framför oss. Jag kan därför förstå energiprogramkommitténs bedömning, när den säger att temperaturförhållandena i den svenska berggrunden är ofullständigt kända och att det inte kan uteslutas att det finns s.k. termiska fickor. Temperaturdata bör därför insamlas men inga nya hål tas upp enbart för temperaturmätning, säger kommittén, och så talar den om de kostnader som man behöver lägga ut de två närmaste åren för sådana uppgifter. Vidare säger kommittén att den eventuellt fortsatta verksamheten får styras av resultaten från de inledande temperaturstudierna. Det är möjligt att det är den vägen som vi får välja, och det är det jag har sagt i avslutningen av mitt svar. När vi har fått vissa ytterligare fakta klarlagda, vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda och hur tekniken för tillvaratagande av jordvärme kan förbättras, blir det aktuellt att börja undersöka konkreta projekt. Jag har inte talat om när den situationen kan föreligga, utan det får vi se. Herr Sjönell har försiktigtvis, antar jag, gått förbi kostnadsproblematiken. Han går i stället till de erfarenheter man har i Frankrike. Det är möjligt att de uppgifter herr Sjönell lämnat är riktiga. Jag har ingen anledning att på något sätt bestrida dem. De går för övrigt att kontrollera, och det är rimligt att vi också gör så. Vi vet att man i Parisområdet exploaterar en s.k. värmeficka, där det finns naturligt vatten som alltså redan är uppvärmt. Vi vet däremot inte om det finns några sådana möjligheter i vårt land, och det är detta som gör att vi måste gå fram med den största försiktighet. Vi måste framför allt också mäta de kostnader som kan föranledas av försök med sådan uppvärmning. Tyvärr har vi inga indikationer på att vi här skulle kunna åstadkomma några besparingar. Det är möjligt att det kan ge oss en hjälp i framtiden, och jag är beredd att medverka till att vi så småningom får i gång mer av forskningsarbetet för att skapa klarhet i denna fråga. Längre kan vi just nu inte komma. Herr Sjönell är inte nöjd med detta. Herr Sjönell var intressant i sin kommentar till mitt svar. Herr Sjönell säger att det fanns åtskilligt av värde i det, men i dess helhet bedömde han svaret ytterst negativt därför att det skulle visa något av handlingsovilja. Man måste veta något om varthän man kommer och i vilken riktning man vill gå, innan man sätter in en alltför omfattande och kostsam verksamhet. Det är den orienteringen som vi håller på med. Vi visar ett intresse för det här därför att i den energidebatt som i dag förs och som säkerligen kommer att föras lång tid framöver finns det redan nu och kommer även i fortsättningen att finnas så många ovissa moment. Nr 138 Vi bör undersöka vart och ett av dessa moment och se vad de kan ge. Måndagen den
Herr talman! Industriministerns senaste yttrande var om möjligt ännu — jordvärmen som mer intressant, kanske även ännu mer avslöjande från de synpunkter energikälla som jag tidigare påtalat i denna fråga. För att ta det sista först så understryker industriministern ännu en gång de ekonomiska aspekterna. Det är så kostsamt att undersöka var det kan finnas områden med jordvärme som man kan utnyttja. Herr talman! Jag tycker detta är närmast ett groteskt ställningstagande och ett lika groteskt argument.

Herr talman! Milt uttryckt är en sådan argumentering inte särskilt övertygande. Jag tycker också att industriministern borde ha Marvikenexperimentet i färskt minne. Där satsade man friskt inte 10, 30 eller 40 miljoner — som jag har föreslagit i detta sammanhang — på en utomordentligt oviss teknik, utan där satsade man bortåt en miljard av svenska folkets skattepengar. Då stod inget statsråd i kammaren och ojade sig över kostnaderna. Men när det gäller att få fram alternativ till kärnkraften är det så förfärligt oroande med kostnaderna. Jag tror, herr industriminister, att om vi satsar 50 miljoner under den närmaste treårsperioden, som jag har föreslagit, för att få fram underlag som kan slutgiltigt slita tvisten mellan diverse professorer om jordvärmen, av vilka de få professorer i geofysik som har yttrat sig är positiva, utgör detta en meningsfull och klok investering, många gånger klokare än den som man gjorde på Marviken. Detta rent allmänt sagt om industriministerns bedömning och värdet av hans invändning. Industriministern undrar varför man inte har gjort mer när det gäller alternativa energikällor. Han ger själv delvis svaret på frågan. Det är mycket enkelt. Oljan har varit så förbluffande billig, så orimligt billig under årtionden, att det inte har funnits någon som helst anledning att från lönsamhetssynpunkt satsa på något annat. Men när nu oljeimporten stiger till snart astronomiska belopp, när uranpriserna stiger lika snabbt och när man vet att det inom ändlig tid kommer att vara slut på både olja och uran, tycker jag att det verkligen är angeläget — även om det fortfarande finns ovisshet med i bilden och även om fortfarande vissa forskare talar emot varandra — att ta till vara de praktiska erfarenheter som kan vinnas på jordvärmens område. Men se det vill man inte. Det är så förfärligt dyrt. Jag säger än en gång: Skicka ut några experter från industridepartementet som kan studera hur man bär sig åt i Frankrike. 47 Fråga kollegan i Frankrike hur han ställer sig till förslaget från Frankrikes styrelse för teknisk utveckling att värma upp ungefär: halva Frankrikes bostadsbestånd med jordvärme. Fråga också om detta anses som riskfylld ekonomisk satsning. Fråga om man där i kulisserna hör experter som slåss med varandra, eller om det är en rationell ekonomisk planering som ligger bakom de förslag man tänker ställa. Fråga varför man nu i Parisregionen med jordvärme kan försörja 5 000 lägenheter och detta tydligen på ett rimligt ekonomiskt sätt — vilket man har berättat när jag har varit där. Det finns enligt geofysikerna stor möjlighet att även i Sverige hitta sådana underjordiska varma sjöar som finns i Parisregionen. Om jag inte minns fel har t.o.m. OPAB:s mätningar — det kan jag fråga herr Johansson på en gång — utvisat att man åtminstone i Skåne har saltvattenförekomster, som med värmeväxlare och liknande teknik skulle kunna användas för det här ändamålet. Vi skall självfallet vara försiktiga när det gäller att satsa på saker och ting som förefaller alltför diffusa för att ge ekonomiskt resultat. Men jag tror att försiktigheten i det sammanhang som det nu gäller är ett kamouflage - som jag nyss sade — för ovilja att handla. Här gäller det viktigare saker än vi varit med om i detta land på årtionden, nämligen att skaffa fram alternativa energikällor till någonting som är så omtvistat och som håller på att bli så otroligt dyrt som kärnkraften. Försiktigheten bjuder självfallet att man inte går till några överdrivna ekonomiska satsningar. Men, herr industriminister, en satsning på 50 miljoner kronor — alltså tiondelen av hela energisatsningen under tre år — kan omöjligen betraktas som någon oförsiktighet. Jag upprepar mitt förslag att en sådan satsning bör göras.
Herr talman! Herr Sjönell tar upp frågan om kostnader för redan utvecklad energiteknik. Om kärnkraften vet vi att den exploateras runt om i världen. Här står vi inför någonting som är ganska ovisst. Det pågår forskning på många håll, och vi har anledning att nogsamt följa den forskningen. Från svensk sida har föreslagits i en av underkommittéerna i den s.k. oljeklubben — ett organ som nyss påbörjat sitt arbete och som också skall studera alternativa energilösningar — att frågan om geotermisk teknologi skall tas upp till gemensam prövning. Vi kommer att delta i det arbetet och följa det med intresse. Nu säger herr Sjönell att det kanske finns värmefickor med vatten också i Sverige. Det har uppgivits att det i Skåne finns vatten ned till ca I 500 meters djup, vilket inte räcker, enligt de uppgifter jag har. Om man skall gå ned till 2000 meters djup kostar det ungefär 4 miljoner kronor. Det är möjligt att man så småningom skall undersöka detta. Vi kan inte helt avvisa tanken, även om det förefaller som om sannolikheten för att hitta vatten på det djupet inte är stor.

Herr talman! Industriministern säger med anledning av att jag tagit upp den fruktansvärda disproportionen mellan investeringar i kärnkraft och i alternativa energikällor att kärnkraften är en utvecklad teknik, som vi känner till, och att vi därför kan satsa på den. Detta är, herr industriminister, ett väl kategoriskt påstående. Vi vet inte allt om kärnkraften. Vi vet t.ex. ännu inte om vi kan lösa avfallsproblemen. Dessutom vet vi inte heller något om hur de snabba reaktorerna, bridreaktorerna, kommer att gestalta sig. I dessa stycken eller beträffande dessas kostnader är tekniken långt ifrån färdig. Och för att nämna det väsentliga exemplet, herr industriminister, visste vi inte särskilt mycket om Marviken men hejade ändå på friskt och satsade 1 000 miljoner av svenska skattemedel för att komma underfund med huruvida tungvattentekniken kunde vara gagnelig och ändamålsenlig. Resultatet blev negativt, men satsningen på 1 000 miljoner gjordes utan större invändningar om kostnaderna. När jag nu föreslår 50 miljoner kronor är det för dyrt. Jag tycker att detta ekonomiska resonemang inte går ihop. Det måste som sagt finnas andra bevekelsegrunder för den visade oviljan. Industriministern säger vidare att det i Skåne kanske finns värmefickor med vatten som kan utnyttjas. Han säger också att man har funnit lämpliga sprickor men att vattenförekomsten är otillräcklig. Ja, det finns sannolikt sådana, enligt geologisk expertis, på olika håll i vårt land. Men, herr industriminister, man får inte tag i sådana värmefickor och vattenförekomster genom att, som industriministern föreslår, tillgripa grundforskning, utan det sker genom att man sätter i gång med mätningar så snart som möjligt för att ta reda på var värmeförekomsterna finns. Vi har en ypperlig geologisk expertis här i landet och några ännu ypperligare geofysiker. I samarbete med dessa skulle det inte vara särskilt svårt att genomföra sådana mätningar. Men industriministern säger att vi måste vara försiktiga och att vi av ekonomiska skäl måste satsa på grundforskning. Han säger slutligen att energiprogramkommittén har gjort sin bedömning om försiktighet och en avvaktande hållning under ansvar för sitt arbete. Självfallet har den gjort det.

Det är också ett rimligt krav som måste förverkligas om regeringen vill göra gällande att man har något större intresse för alternativa energikällor.
Herr talman! Jag vill helt kort säga att vi i dag inte har att diskutera omfattningen av det anslag som skall beviljas. Jag kan självfallet inte förhindra herr Sjönell att vända sig till riksdagen för att begära de pengar han anser bör komma i fråga. Jag har uttalat min mening. Det finns ett intresse för att nogsamt följa frågan, men man får tills vidare iaktta försiktighet, eftersom uppfattningarna bland forskarna är så delade.

Herr talman! Bara helt kort några ord. Industriministern och jag är tydligen inte överens om takten i satsningen på detta område. Han avvisar inte uppfattningen att frågan är intressant och att satsningar kan vara meningsfulla och kanske kan ge förnämligt resultat, men detta ligger någonstans i framtiden, säger herr Johansson. Jag tror med stöd av den expertis jag har konsulterat och framför allt på grund av praktiska resultat i Frankrike och på andra håll att möjligheterna att utnyttja jordvärmen ligger mycket närmare i tiden än vad som framgår av industriministerns bedömning, och jag anser att vi bör göra en snabb satsning.

Herr talman!

För svarets beställningar av dessa produkter har under senare år minskat. Om fortsatt stöd åt Enligt planerna för kommande år kan vi räkna med en ytterligare minsk = den industriella ning av beställningarna. Den vikande orderingången medför svårigheter = utvecklingen i för de två företagsenheter som är beroende av sådana beställningar. Karlsborg FFV:s framtida verksamhetsinriktning har utretts av 1972 års FFV utredning. Frågan bereds för närvarande inom industridepartementet. Ar är ett naturligt led i detta arbete. Nära kontakt hålls med de fackliga organisationerna och kommunen. För närvarande sysselsätts ca 300 per soner vid Vanäsverken. Såvitt kan bedömas kan den nu erforderliga om personalen. Karlsborgs kommun är en av de kommuner som behöver fler arbets tillfällen. Då näringslivet i hög grad är orienterat mot den militära sektorn bör dessa i första hand skapas genom etablering av civil produktion. övervägs för närvarande.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern. Jag vill redan nu säga att jag är mycket nöjd med de svar som jag har fått av statsrådet på frågorna i min interpellation. Innan jag gör en kort kommentar till industriministerns svar vill jag peka på att jag och mina partivänner från Skaraborgs län här i riksdagen vid olika tillfällen — senast i en motion — har uttalat vår oro över utvecklingen i Karlsborg. Vi har därvid bl.a. tagit upp kommunens negativa befolkningsutveckling. Enbart under åren 1965-1972 minskade dess invånarantal med 785 personer. Krympningen av den militära och civilmilitära sektorn har naturligtvis medverkat till denna ogynnsamma befolkningsutveckling. Låt oss komma ihåg att Karlsborg har byggts upp kring militära förband och institutioner. Exempelvis är till Karlsborg förlagda kungl. Göta signalregemente, kungl. Västgöta flygflottilj och arméns fallskärmsjägarskola. Som den största arbetsgivaren i kommunen har självfallet staten ett stort ansvar för samhällets framtida utveckling. I Länsprogram 1970 har länsstyrelsen även gjort ett uttalande om behovet av en bättre utveckling inom näringslivet i Karlsborg, där huvuduppgiften måste vara att så långt som möjligt främja ett mera allsidigt och breddat utbud av sysselsättningstillfällen. I syfte att så snabbt som möjligt söka åstadkomma en sådan utveckling har länsstyrelsen därför tillsatt en arbetsgrupp. Genom Luxors utlokalisering av en avdelning från Motala till Karlsborg har man, glädjande nog, i år lyckats tillföra kommunen ca 120 nya arbetsplatser. Men mer än någonsin tidigare fram 51 står det i dag som en livsnödvändighet att arbetsgruppen tillsammans med kommunen och andra goda krafter — och här inräknar jag självfallet statsmakterna — söker få till stånd allt flera företagsetableringar till kommunen. Under hösten kom så beskedet om att förenade fabriksverken hade planer på att lägga ned produktionen av finkalibrig ammunition vid Vanäsverken. Enligt planerna skulle denna tillverkning förläggas till Åmotsfors i Värmland. Såväl de anställda vid fabriken i Karlsborg som personalorganisationernas företrädare, och inte minst ordföranden Lars Sandberg i Statsanställdas förbund, reagerade mycket kraftigt mot förslaget. Tack vare ett utomordentligt gott arbete, både lokalt och centralt, kunde man till slut genom en överenskommelse med industriministern säkra den fortsatta driften vid Vanäsverken. I tidningen Statsanställd av den 24 oktober 1974 har Lars Sandberg bl.a. uttalat att ”från vår sida sett anser vi det orimligt att lägga ned en statlig industri. Samtidigt som man säger till de anställda att vi ordnar andra privata jobb. Vi är därför tacksamma att industriminister Rune Johansson förstått allvaret i vårt och FCTF:s agerande.” Här vill jag än en gång upprepa att jag tycker att jag har fått ett mycket positivt svar på min interpellation. Statsrådet pekar i sitt svar på att frågan om FFV:s framtida verksamhetsinriktning för närvarande bereds inom industridepartementet, vidare att arten och omfattningen av den framtida verksamheten vid Vanäsverken är ett naturligt led i detta arbete. Statsrådet framhåller också att nära kontakt hålls med de fackliga organisationerna, och såvitt kan bedömas kan den nu erforderliga omställningen ned till 200 personer klaras genom naturlig avgång bland personalen. Enligt min mening är det tillfredsställande att frågan behandlas på ett sådant sätt inom departementet som industriministern här har redovisat. Jag noterar självfallet också med tillfredsställelse att man kommer att hålla nära kontakt med de fackliga organisationerna och kommunen. Evert Odh, en av fackföreningens representanter vid Vanäsverken, har i tidningen Statsanställd av den 24 oktober 1974 gjort följande uttalande: ”Vi kan för framtiden acceptera en omstrukturering, och även acceptera ett köp av Norma. Men det köpet får inte gå ut över Vanäs. Vi måste också få garantier för att vi i framtiden får vara med och påverka vår egen situation på fabriken.” Jag är övertygad om att hela personalen vid Vanäsverken ansluter sig till Odhs uttalande.

Med tacksamhet noterar jag också att industriministern delar uppfattningen att Karlsborgs kommun är en av de kommuner som behöver fler arbetstillfällen och att dessa i första hand skall skapas genom eta blering av en civil produktion. Glädjande nog meddelar statsrådet till Nr 138 sist att frågan om lokaliseringsstöd vid etablering av civil produktion Måndagen den i Karlsborg övervägs. Det är naturligtvis sådana statliga åtgärder förenade 9.december 1974 med fortsatta aktiva regionalpolitiska insatser som kommer att medverka I till ökade sysselsättningsmöjligheter och en bättre service för invånarna — Ang. innebörden av i Karlsborg i framtiden. en svensk anslut Herr talman! Jag ber att än en gång få framföra ett tack för svaret = ning till den s.k. från industriministern.

Herr talman! Fru Hambraeus har frågat handelsministern om Sveriges anslutning till ECG skulle skapa nya typer av beroenden som kommer att reducera vår handlingsfrihet när det gäller möjligheterna att utforma vår energipolitik. Det ankommer på mig att besvara denna fråga. Sverige och 15 andra medlemmar av OECD undertecknade preliminärt den 18 november i år ett avtal — utarbetat inom den s.k. Energy Coordinating Group - om att bilda ett internationellt organ för energisamarbete inom ramen för OECD. Detta organ, International Energy Agency , skall svara för genomförandet av ett samarbetsprogram, International Energy Program . Frågan om Sveriges deltagande i detta samarbete kommer att underställas riksdagen. Avtalets syfte är att öka tryggheten i oljeförsörjningen för de deltagande länderna, framför allt i krislägen av den art vi upplevde föregående vinter, genom ett särskilt fördelningssystem. Systemet innebär att tillgänglig olja fördelas så att varje medlemsland får så mycket som svarar mot dess andel av gruppens totala förbrukning. Avtalet syftar inte till att gruppen som helhet i en oljekris skall söka öka den andel av den globala oljetillförseln som gruppen haft under normala förhållanden. Avtalet innehåller vidare bl.a. ett avsnitt om långsiktigt energisamarbete. Målet för detta är att de deltagande länderna på längre sikt skall kunna minska sitt beroende av importerad olja. I fråga om forskning och utveckling presenteras en lista med samarbetsprogram som på kärnkraftsområdet upptar hantering av radioaktivt avfall och kärnsäkerhetsfrågor samt i övrigt bl.a. kolteknologi, solenergi, väteframställning, fusion, utnyttjande av spillvärme, energibesparing samt allmänna energisystemstudier. De medlemmar som önskar skall kunna delta i gemensamma projekt. 53 De deltagande länderna skall sträva efter att minska sitt oljeberoende. I övrigt innebär inte avtalet i fråga om det långsiktiga samarbetet några utfästelser. Sverige förbinder sig således inte genom detta avtal till ökade satsningar på något särskilt energislag eller till andra energipolitiska åtgärder. Vi kan välja att delta i det internationella energisamarbetet allteftersom det stämmer med vår egen energipolitik. Exempelvis kan vi delta finansiellt i de forskningsoch utvecklingsprojekt vi finner lämpliga. Avtalet öppnar intressanta samarbetsmöjligheter men minskar inte Sveriges energipolitiska handlingsfrihet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det innebär en välkommen deklaration från regeringen att vi inte genom detta avtal binder oss för några energipolitiska åtgärder och att avtalet inte minskar vår energipolitiska handlingsfrihet. Avtalet syftar enligt texten dels till samarbete rörande omfördelning av olja i en krissituation, dels till samarbete för ett gemensamt energipolitiskt handlingsprogram. Industriministern säger: ”De deltagande länderna skall sträva efter att minska sitt oljeberoende. I övrigt innebär inte avtalet i fråga om det långsiktiga samarbetet några utfästelser.” Det är viktigt att detta fastslås. Avtalstexten i artikel 41 kan man nämligen vad jag förstår tolka annorlunda.

Industriministern nämner bara den del av artikel 42 som handlar om forskning och utveckling, dvs. artikel 42 mom. 1, punkt c. I samma artikel mom. I talar man i punkt a om energibesparing. Punkt b handlar om utvecklandet av alternativa energikällor, bl.a. kärnkraft, alltså inte bara forskning och utveckling. Vidare nämns i punkt d ett samarbetsprogram för att utveckla förrådet av naturligt uran och anrikningstjänster. Har jag tolkat industriministern korrekt, att hans deklaration här innebär att vi genom avtalet inte utfäster oss att ta kärnkraften med i vårt energiprogram och att vi inte heller utfäster oss att bryta uran, utan att detta skulle påverka vår ställning vid en eventuell omfördelning av Nr 138 oljelagren i en krissituation? : i Måndagen den Vårt medlemskap i oljeklubben skulle alltså INGE hindra oss från att 9:december 1974 om vi så önskar stoppa kärnkraften. Vi skulle inte heller hindras att. i t.ex. börja ett bilateralt samarbete med de oljeproducerande länderna = Ang. innebörden av för att omedelbart satsa det kapital som nu går till kärnkraft på att utveckla — en svensk anslutde långsiktigt möjliga energilösningarna, dvs. de kontinuerliga energi = ning till den s.k. källorna. oljeklubben Avtalet skulle vidare inte innebära att vi bedriver en konfrontationspolitik gentemot de oljeproducerande länderna, utan att vi har rätt att tillerkänna dem rätten att inskränka sin produktion av — dvs. spara på - och ta mer betalt för denna deras viktiga naturresurs. Har jag alltså tolkat industriministerns deklaration här rätt, att ett medlemskap i oljeklubben inte binder vårt energipolitiska handlande, t.ex. i de frågor jag berört? Industriministern påpekar att frågan om Sveriges deltagande i oljeklubben kommer att underställas riksdagen. Jag skall inte här föregripa riksdagsbehandlingen. Frågan är emellertid av utomordentlig betydelse. Tidskriften Petroleum Intelligence Weekly konstaterar att amerikanska myndigheter betecknat oljeklubben som en betydelsefull innovation när det gäller internationellt beslutsfattande och vidare att den går åtskilligt längre än andra internationella organisationer såsom EG och NATO. Det är väsentligt att frågan om vårt medlemskap debatteras öppet med alla fakta tillgängliga. Ämnar industriministern i god tid före riksdagsbehandlingen låta översätta och publicera avtalstexten och annat material i frågan?
Herr talman! Jag hänvisar till mitt svar, att vår anslutning till den s.k. oljeklubben öppnar intressanta samarbetsmöjligheter men minskar inte Sveriges energipolitiska handlingsfrihet. Det svaret täcker de frågor som fru Hambraeus har ställt. Denna fråga skall ju underställas riksdagen för slutgiltigt avgörande. Emellertid träder oljeklubben i funktion redan nu — jag tror det var den 18 november undertecknandet skedde —- i de delar som innefattar det s.k. krisprogrammet. Om vi i vinter skulle uppleva en oljekris av samma art som förra vintern, så träder fördelningsmekanismen i tillämpning. De mera långsiktiga frågorna och de beslut som eventuellt kan komma i fråga, tas under alla omständigheter inte upp förrän efter den 1 juli nästa år. Förberedande diskussioner i undergrupper har emellertid påbörjats. De gäller frågan om samarbete med de oljeproducerande länderna, alternativa energilösningar osv. Jag kan inte tänka mig annat än att också fru Hambraeus har ett intresse av att vi så långt det är möjligt utnyttjar förutsättningarna för ett samarbete på det internationella planet för att undersöka vilka alternativ som kan stå till buds för att klara den långsiktiga energiförsörjningen. SS När det blir aktuellt — jag tror att det är ytterst angeläget att påpeka detta — att fatta nya beslut inom ramen för den s.k. oljeklubben skall, säger bestämmelserna, de viktigaste besluten fattas enhälligt för att kunna bli tillämpliga på de länder som deltar. Detta ger oss garantier för att vi inte blir påtvingade beslut som inkräktar på vår handlingsfrihet i fråga om neutralitetspolitiken eller vår handlingsfrihet då det gäller att utforma vår energipolitik. Men klart är — jag upprepar det — att vi har ett intresse av samarbete och utbyte av erfarenheter med andra länder för att själva kunna bedöma vår energipolitiska framtid.
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att industriministern slår fast att vår energipolitiska frihet bevaras. Det är såvitt jag förstår mycket viktigt att vi verkligen får alla fakta på bordet och att frågan kan debatteras i god tid före riksdagsbehandlingen. Jag vill därför upprepa min andra fråga: Kommer industriministern att i god tid före riksdagsbehandlingen låta översätta och publicera avtalstexten och annat material i frågan?
Herr talman! Undertecknandet av avtalet har skett via handelsministern. Jag lovar fru Hambraeus att jag skall tala med handelsministern om den här propån; jag förutsätter att det kommer att ske.
Herr talman! Jag skall bara be att få tacka industriministern för detta mycket värdefulla svar.

Herr talman! Fru Theorin har ställt tre frågor till mig. Hon efterfrågar en redogörelse för vilka initiativ som har tagits för en planerad övergång från militär till civil produktion. Vidare frågar hon vilka civila sysselsättningar som jag bedömer vara möjliga att placera i Linköping och slutligen vilka styrmedel som jag anser vara användbara för att uppnå en planerad övergång till civil produktion. Efter samråd med försvarsministern och arbetsmarknadsministern vill jag svara följande. Redan det nu gällande beslutet om försvarets inriktning och omfattning leder till att beställningarna av försvarsmateriel minskar. Som fru Theorin redovisar har detta föranlett försvarets materielverk att undersöka hur sysselsättningen vid olika svenska företag påverkas. Resultatet visar att särskilt vissa företag inom elektronikindustrin får en minskad orderingång och sysselsättning. På längre sikt blir givetvis riksdagens nästa försvarsbeslut avgörande. Såvitt man nu kan bedöma är dock en fortsatt nedgång i beställningsvolymen, mätt i antal sysselsatta i svensk försvarsmaterielindustri, oundviklig. Planering av produktion och sysselsättning inom svensk industri åvilar i första hand företagen. Det är självklart att företagen har huvudansvaret för sina anställdas trygghet. Riksdagen har under senare år fattat flera beslut — exempelvis lagstiftningen om anställningstrygghet — som går ut på att ge företagen ett ökat ansvar i detta avseende. Som fru Theorin själv påpekar gäller detta också de företag som tillverkar försvarsmateriel. I allmänhet är denna tillverkning endast en mindre del av företagens totala verksamhet. För exempelvis SAAB-Scania utgör försvarsmaterielleveranserna ca 15 procent av omsättningen. Det torde således för de företag som får en minskad orderingång från det svenska försvaret vara möjligt att kompensera detta med annan sysselsättning. SAAB-Scania har i sammanhanget inte heller anmält några särskilda svårigheter. Under hand har företaget redovisat investeringsplaner för de närmaste åren som kommer att innebära betydande anspråk på arbetskraft. Regeringen förutsätter att i planeringen ingår att utnyttja de resurser som kan komma att stå till förfogande i Linköping. De fackliga organisationerna — särskilt Metallindustriarbetareförbundet — och företrädare för länsmyndigheterna har dock uttryckt oro för den industriella utvecklingen i Linköping på längre sikt och även hänvisat till att annan industri i regionen påverkas av minskade försvarsbeställningar. Särskilt bör uppmärksammas att de mindre företag som utför legoarbeten åt SAAB-Scania kan drabbas av en minskad sysselsättning. Jag har därför i maj i år, i samarbete med arbetsmarknadsministern, tillsatt en arbetsgrupp med representanter för lokala myndigheter och fackliga organisationer samt för försvars-, arbetsmarknadsoch industridepartementen. Denna grupp har till uppgift att följa utvecklingen i Linköpingsområdet och föreslå de åtgärder på kort och lång sikt som den anser påkallade. Gruppens arbetsuppgifter och sammansättning torde vara i linje med näringsutskottets uttalande med anledning av fru Theorins m.fl. motion i frågan i början av året, där utskottet underströk vikten av ökade insatser för en mer långsiktig och samordnad planering. Beträffande civila sysselsättningsmöjligheter i Linköping vill jag rent allmänt hänvisa till utbyggnaden av den högre utbildningen och omlokaliseringen av vissa statliga myndigheter. Förutom den sysselsättning som detta ger skapas en gynnsam miljö för industriell etablering och expansion, särskilt inom tekniskt utvecklade branscher. Det kan enligt min mening vara påkallat att samhället går in och stöder expansion och nyetablering av industrier i Linköpingsområdet. Jag räknar med att den nyss nämnda arbetsgruppen undersöker vilka behov som finns i detta avseende. Inom arbetsmarknadsdepartementet övervägs för närvarande frågan om lokaliseringsstöd kan utgå till företag i Linköping med omnejd. I vad gäller SAAB-Scanias nuvarande civila verksamhet i Linköping vill jag främst nämna att de förslag som dataindustriutredningen lagt fram om bl.a. ökat stöd till dataindustrin just nu bereds inom industridepartementet. Jag räknar med att regeringen inom kort kan redovisa några av sina ställningstaganden och förslag i denna fråga för riksdagen. Jag vill i övrigt framhålla att regeringen under flera år noggrant har följt SAAB-Scanias planering för utveckling av civila flygplan. En sådan utveckling måste ske inom ramen för ett internationellt samarbete. Marknadssituationen för det civila flyget är dock för närvarande inte sådan att konkreta planer kan utarbetas.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Motiven till mina frågor finns angivna i interpellationen. Kort uttryckt kan de sägas vara, att därest åtgärder inte vidtas från statsmakternas sida kan hotet om allvarlig arbetslöshet vid försvarsindustrierna användas i utpressande syfte gentemot regeringen. Bakgrunden är väl känd. Under en lång tid av år har svenska skattebetalare satsat stora summor på framtagandet av Viggen. Det har länge stått klart att den enorma kostnadsutvecklingen inom framför allt flygvapenindustrin leder till att Sverige inte kan fortsätta med framtagandet av nya flygplan. I oktober 1972 anförde dåvarande försvarsministern Sven Andersson i riksdagen om kostnadsutvecklingen bl.a., att man i USA hade lika många flygplan år 1938 som 1971 men att kostnadsutvecklingen per plan är så fantastisk, att om trenden i utvecklingen dras ut, innebär den att USA för den kostnad landet i dag har för sitt flygvapen år 2000 bara kommer att ha ert flygplan. Märk väl: inte en flygplanstyp utan ett flygplan.

Man hade då närmare tio år på sig att förbereda en omläggning av produktionen. Såvitt man kan bedöma har SAAB inte visat något intresse av att göra någonting annat än flygplan i Linköping. Jag delar industriministerns uppfattning om att planering av produktion och sysselsättning inom svensk industri i första hand måste åvila företagen. Jag noterar också att försvarsmaterielleveranserna för SAAB Scanias del utgör ca 15 procent av omsättningen och att det bör vara möjligt för företag som får en minskad orderingång att kompensera detta med annan sysselsättning. Industriministern anför att företaget har redovisat investeringsplaner för de närmaste åren som kommer att innebära betydande anspråk på arbetskraft och att regeringen förutsätter att i planeringen ingår att utnyttja de resurser som kan komma att stå till förfogande i Linköping. Det är naturligtvis ett besked så gott som något annat till SAAB-Scania, och jag förutsätter att regeringen är beredd art sätta kraft bakom det uttalandet. — Jag skall återkomma till det litet senare. Hittills har, såvitt mig är bekant, företaget inte redovisat några planer för alternativ till det s.k. flygplan 80. Risken för statsmakterna är stor att man på nytt utnyttjar arbetarna och kommunen som verktyg i en utpressning för att få nya försvarsbeställningar. Myrdalrapporten, som ligger till grund för de i interpellationen åberopade motionerna, föreslår för att undvika en sådan situation, att samtliga produktionsoch upphandlingsplaner skall åtföljas av en redovisning av alternativa användningar av resurserna. För själva materielproduktionen skulle detta kräva att alternativa produktionsplaner ständigt hålls i beredskap för att säkra utnyttjandet av industrins såväl materiella resurser som arbetskraftsresurser. Sådana alternativa produktionsplaner måste pressas fram av industrin när försvarsbeställningar läggs ut, om inte industrin skall fortsätta att spela med arbetarna och deras jobb som insats. Industriministern åberopar den arbetsgrupp som tillsattes i maj i år med uppgift att föreslå åtgärder på kort och lång sikt för sysselsättningen i Linköping mot bakgrund av bl.a. Metallindustriarbetareförbundets uttalade oro för den industriella utvecklingen i Linköping. Jag är naturligtvis intresserad av att veta vilka förslag arbetsgruppen har lagt fram och om SAAB-Scania deltar i arbetsgruppens arbete. Har företaget visat något intresse i arbetsgruppen för en planmässig övergång till civil produktion? Jag noterar med tacksamhet att industriministern anför att det är påkallat att samhället går in och stöder expansion och nyetablering av industrier i Linköpingsområdet och att lokaliseringsstöd övervägs för företag i Linköping med omnejd. Industriministern anför beträffande SAAB-Scanias nuvarande civila verksamhet de förslag som dataindustriutredningen har lagt fram om ökat stöd till dataindustrin som just nu bereds inom industridepartementet. Jag har frågat industriministern om de styrmöjligheter som kan vara användbara för att uppnå en planerad övergång till civil produktion. Jag tolkar industriministerns svar så att här finns det uppenbart styrmöjligheter för regeringen. I vad gäller både lokaliseringsstödet och investeringsfonderna samt dataindustrins utvidgning. Dessutom finns också möjligheten för regeringen att använda sin option för jaktversionen av Viggen, dvs. när beställningarna skall göras av JA 37, att ställa krav på SAAB-Scania att lägga fram alternativa produktionsplaner efter Viggen innan en sådan option beviljas. Mina frågor till industriministern blir då: I. Delar industriministern min uppfattning att regering och riksdag inte får försättas i en utpressningssituation när det gäller sysselsättningen i Linköping? 2. Är regeringen beredd avkräva SAAB-Scania alternativa produktionsplaner för flygdivisionen? 3. Är regeringen beredd att använda de olika styrmedel som här har talats om för att undvika en utpressningssituation?

Herr talman! Jag har av flera skäl med intresse lyssnat på den här diskussionen. Helt naturligt är jag som linköpingsbo intresserad av industriministerns svar på fru Theorins frågor, och som försvarspolitiskt intresserad har jag därutöver studerat de tre frågor som fru Theorin har ställt och följt hennes debattinlägg i dag. Det är givetvis värdefullt att industriministern redovisar en så positiv inställning när det gäller att på sikt försöka lösa uppkommande problem inom Linköpingsområdet. Glädjande nog kan man av svaret läsa ut att statsrådet är på det klara med att företagsledningen inom SAAB-Scania ägnar dessa problem stor uppmärksamhet. Fru Theorins interpellation däremot tyder på att hon utgår från att företagsledningen inte ägnar dessa problem tillräcklig uppmärksamhet. Så är givetvis inte fallet. Tvärtom bedriver SAAB-Scania utvecklingsarbete på skilda områden, bl.a. med sikte på civil produktion, exempelvis flygplan för civilflyget, och det pekar också industriministern på i sitt svar. Fru Theorins påstående nyss att SAAB-Scania inte har intresse av något annat än att bygga flygplan i Linköping är mycket egendomligt. Jag behöver exempelvis bara peka på den mycket viktiga del av SAAB:s produktion som datasidan utgör och som är förlagd till Linköping. Att SAAB inriktar sig på civilflygplan är naturligt, och man hoppas att det skall ge ett bra resultat. Det gäller ju att om möjligt söka utnyttja det stora kunnande och den kapacitet som finns inom SAAB-Scanias flygdivision. Det bidrar dessutom till —- om vi slår vakt om en egen avancerad flygproduktion — den rörelsefrihet varom det så ofta talas i försvarssammanhang. Vi vet av erfarenhet exempelvis från åren 1939-1945 att det tar lång tid att bygga upp en inhemsk flygindustri. Jag vill erinra om att när andra världskriget började var SAAB ett mycket litet företag, och det är egentligen en fantastisk prestation att vi här i Sverige under de gångna åren har kunnat bygga upp en så kvalificerad industri som den i Linköping. Jag finner all anledning att vi slår vakt om den. Ursäkta mig, herr statsråd, om jag med anledning av fru Theorins interpellation och hennes nyss hållna inlägg gör några kommentarer av mera försvarspolitisk än näringspolitisk karaktär. Det är egentligen oroande att fru Theorin redan nu tycks utgå från att nästa försvarsbeslut kommer att innebära ytterligare begränsningar på olika områden. Fru Theorin är ju ledamot av den nyligen tillsatta utredningen rörande totalförsvarets fortatta utveckling m.m. Det vore kanske välbetänkt att något mera förutsättningslöst gå in i det arbetet. Försvarsutredningen har ju att göra överväganden om försvarets framtida inriktning. Det kanske är onödigt att erinra fru Theorin om direktiven, men jag vill ändå göra det. I direktiven på s. 3 fastslås: ”Sveriges säkerhetspolitik bygger på alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Denna inriktning kommer till uttryck i det mål för vår säkerhetspolitik som antogs av 1968 års riksdag —--- och som konfirmerades av 1972 års riksdag . De sakkunniga bör utgå från att detta mål alltjämt skall gälla.” Vad sade då riksdagen 1972? Låt mig citera några rader ur försvarsutskottets betänkande nr 1972:17: ”Departementschefen framhåller att till försvarsplaneringens viktigaste uppgifter hör att skapa handlingsfrihet beträffande försvarets utformning i framtiden. Mellan olika slag av handlingsfrihet måste genom olika åtgärder skapas en rimlig balans.

Jag vill verkligen, herr talman, uttrycka den förhoppningen att det blir de säkerhetspolitiska bedömningarna — som skall göras förutsättningslöst — som skall bli vägledande för nästa försvarsbeslut. För klarhetens skull vill jag också understryka att det naturligtvis inte är arbetsmarknadspolitiska bedömningar som skall styra försvarsbesluten. Till vår handlingsfrihet hör givetvis också att berörda företag, som sysslar med försvarsbeställningar, planerar för eventuella svängningar när det gäller uppköp av försvarsmateriel. Jag har en stark känsla av att man också inom dessa företag mycket noggrant behandlar dessa problem. Jag reagerar mot fru Theorins sätt att resonera som om de företag som sysslar med försvarsbeställningar med något slags utpressningstaktik skulle försöka utforma de försvarsbeslut som fattas i riksdagen.
Herr talman! Det har riktats ett par frågor till mig från fru Theorin, och jag skall försöka besvara dem. Låt mig bara inledningsvis säga att det är självklart att det inte är de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna som skall styra försvarsbesluten. Jag säger detta till herr Strindberg såsom en allmän och generell förklaring. Men vi kan å andra sidan inte bortse ifrån att redan fattade beslut på försvarets område innebär att vi har att emotse en begränsning i sysselsättningen. Det har jag sagt i interpellationssvaret. Det kan kvantifieras ungefärligen på det sättet att av de ca 19 000 industrisysselsatta i Linköpingsområdet kommer förmodligen ca 2000 i försvarsindustrin att falla bort fram till 1980 om inget särskilt görs. Det är ganska rimligt att man vill rikta uppmärksamheten på de arbetsmarknadspolitiska problemen på de orter där dessa sysselsättningsbegränsningar inträffar. Vi hade för en kort stund sedan en diskussion om vad som kan komma att inträffa i Karlsborg vid Vanäsverken därför att försvaret inte har behov av samma mängd ammunition. Att man i detta sammanhang ställer anspråk på staten tycker jag är rimligt, inte minst därför att det gäller en statlig industri. Om industrin i fråga i huvudsak är privat ställer vi i första hand anspråk på industrin själv. Jag skulle självfallet ha varit glad om jag kunde ha sagt att ledningen vid SAAB-Scania i Linköping har visat ett utomordentligt intresse för uppgiften att klara sysselsättningen och att vi nu inte hade haft några problem. De uppvaktningar som gjorts från personalorganisationernas sida — inte bara av dem som är anslutna till Metallindustriarbetareförbundet utan också av tjänstemannaorganisationerna — säger mig emellertid att ledningen under alla omständigheter inte lyckats att stilla den oro som dessa känner. Därför har de vänt sig både till de centrala och till de regionala statliga myndigheterna. Vi har sett det som angeläget att tillskapa en arbetsgrupp i Linköping för att följa utvecklingen. Som svar på fru Theorins fråga vill jag då säga att denna arbetsgrupp skall samråda både med de lokala och med de centrala fackliga organen. Självfallet skall arbetsgruppen också diskutera med företaget självt om vad som kan göras om det blir bortfall av sysselsättning i företaget. Jag anser, att det är en uppgift som de företag som kan komma att bli berörda måste ägna sig åt. Att det är möjligt visar exempelvis Karlskronavarvets utveckling. Där har på grund av minskade beställningar för marinens räkning överförts en del produktion på civila uppgifter i en omfattning som har åstadkommit en stabilitet i varvets utveckling och t. om. en ökning av aktiviteterna. Jag tror att det är nödvändigt att ägna sig åt dessa funderingar. Med de initiativ vi har tagit och med de kontakter vi håller är vi inte beredda att ställas inför en utpressning eller — jag ville hellre uttrycka mig så - i en situation där vi inte skulle få en valfrihet. Jag tror att vad fru Theorin vill framhålla är nödvändigheten av att vi inte kommer in i en återvändsgränd utan har frihet att välja också på det arbetsmarknadspolitiska området, så att vi kan skapa sysselsättning för dem som berörs av försvarsbesluten. På fru Theorins fråga huruvida vi är beredda att använda styrmedel kan jag i korthet svara ja. Vi har, såsom hon själv har framhållit, möjlighet att ge lokaliseringspolitiskt stöd eller använda investeringsfondsmedel i en praktisk diskussion mellan samhällets organ och företag om vad man skulle kunna åstadkomma. Vi följer därför utvecklingen i Linköping med den största uppmärksamhet. Jag vill ännu en gång starkt understryka vad jag sagt i interpellationssvaret, nämligen att vi är underkunniga om betydande utvecklingsplaner för SAAB-Scanias vidkommande och att vi förväntar oss att det i sammanhanget uppmärksammas vad som kan vara erforderligt i Linköping för att klara av sysselsättningsproblemen i framtiden. Jag har tyvärr inte kunnat finna av SAAB-Scanias beskrivning av möjligheterna till utbyggnad av verksamheten på åtskilliga platser under de närmaste åren framöver att företaget har nämnt någonting om en utbyggnad eller nya sysselsättningsmöjligheter i Linköping. Jag hoppas att det har varit en tillfällighet som företagsledningen kommer att vara beredd att rätta till.
Herr talman! Jag har ingen anledning att på något sätt svara för vad företagsledningen vid SAAB-Scania gör, men jag vill peka på att oron bland de anställda vid SAAB-Scania har varit ganska naturlig. Det framgår av industriministerns svar att 15 procent av företagets verksamhet rör försvarsbeställningar. Varje omläggning av den verksamheten är en oerhört tidskrävande procedur. Industriministern påpekar själv i sitt svar att det vid arbetet med utveckling av civilflygplan är fråga om internationellt samarbete, osv. Detta vet de anställda, och de vet också med vilken njugghet man i dag behandlar försvarshuvudtiteln, och då är det ju helt naturligt att den här oron uppstår. Jag tror inte att oron så mycket har berott på att personalen misstrott företagsledningen, utan den har berott på att de anställda är på det klara med vilka svårigheter som sammanhänger med en omställning.
Herr talman! Jag vill än en gång tacka industriministern för svaret, framför allt svaren på tre sista frågorna. De var utomordenligt klargörande. Jag hoppas att herr Strindberg uppfattade klarheten i industriministerns svar. Företagets intresse har hittills inte varit särskilt uttalat för att lägga fram planer för annan produktion än flygplanstillverkning. Jag kan notera att industriministern och jag är eniga om att det finns styrmedel och att de kan behöva användas för att vi inte skall hamna i den situation som vår mycket sakkunniga svenska medborgare Alva Myrdal i sitt arbete för FN har redovisat och som jag sade ligger i botten för min interpellation. Om det är själva ordet utpressning som är stötande för herr Strindberg, så kan jag i stället använda en mildare formulering och citera vad Myrdalgruppen har sagt: ”I flera länder, t.ex. några av de västeuropeiska länderna, finns ofta hotet om allvarlig arbetslöshet i särskilda regioner, när arbeten på t.ex. ett militärt flygprojekt har fullföljts eller avslutats. Industrin är ofta ovillig att ändra produktionen, och regeringarna placerar ibland nya försvarsorder för att hålla i gång sysselsättningen och förevigar därmed rustningskapplöpningen.” Detta är således inte mina egna ord, utan denna uppfattning har framförts av Myrdalgruppen, som består av forskare och vetenskapsmän från båda de stora maktblocken. För att motverka vad jag kallar en utpressning gentemot statsmakterna föreslår gruppen att det skall utarbetas planer för övergång till civil produktion, sådana planer som jag har påtalat i debatten här i dag. Det är riktigt, som industriministern säger, att det bör vara företagens sak att lägga upp sådana planer. Men om företagen inte visar intresse för det, så får man i diskussionerna med företagen tala om när det är tid att göra en sådan övergång och använda de styrmedel samhället har. Det är inte obekant för herr Strindberg att de svenska skattebetalarna har satsat många miljarder på framtagning av Viggenprojektet. De bör kunna förvänta sig att ett så starkt företag som SAAB-Scania har resurserna att planera för övergång till en annan produktion och att företaget redovisar det. Mina sagesmän är inte desamma som herr Strindbergs, men enligt mina sagesmän har inte SAAB-ledningen visat intresse för någonting annat än flygplansbeställningar. Så länge man har möjlighet att få ut sådana i form av försvarsbeställningar, är man intresserad av att driva just den utvecklingen och ingen annan. Jag har inte tagit upp en försvarspolitisk diskussion i den här interpellationen. Jag har varit intresserad av hur man skall kunna trygga sysselsättningen för de anställda på SAAB, såväl för de kollektivanställda som för teknikerna, vilka medel statsmakterna är beredda att tillgripa och vilka initiativ de är beredda att ta. Industriministern har givit mig ett fullgott svar där han säger att det finns medel och att regeringen är beredd att använda dem. Industriministern delar min uppfattning att vi inte får hamna i en sådan situation att företagen kan pressa fram beställningar som inte regering och riksdag har ställt sig bakom. Det är inte en försvarspolitisk interpellation jag ställt, herr Strindberg, utan en näringspolitisk. I vad gäller försvarsutredningen går jag in lika förutsättningslöst i det arbetet som i allt annat arbete och har noga läst direktiven.
Herr talman! Fru Theorins senaste uttalande var jag ytterligt glad att få höra. Jag är naturligtvis helt på det klara med att fru Theorin och jag inte har samma sagesmän i det här ärendet. Det har jag över huvud taget aldrig kunnat tänka mig att vi hade. Oavsett vem som kommit «Nr 138 på att tala om utpressning, om det är fru Theorin eller Myrdalgruppen, Måndagen den tycker jag faktiskt inte om uttrycket i det här sammanhanget. Dock beror 9 december 1974 det kanske på att jag har en annan uppfattning än fru Theorin om värdet av att ha en avancerad flygvapenindustri inom det egna landet. Eftersom Ang. statliga vi i olika sammanhang hela tiden talar om att vi skall ha handlingsfrihet myndigheters för framtiden när det gäller våra försvarspolitiska beslut förutsätter, enligt — användning av vissa mitt förmenande, denna handlingsfrihet att vi också har ett företag av = språkliga förkort SAAB-Scanias kapacitet på det här området. Det är därför jag är så an — ningar gelägen att understryka detta, fru Theorin.
Herr talman! Om vi har olika uppfattningar rörande behovet av en avancerad flygvapenindustri i framtiden återstår att se, herr Strindberg. Men den handlingsfrihet vi behöver skall ge oss möjlighet att också trappa ner, inte bara att gå upp. Det lärde vi oss av Viggenhistorien. Därför bör man i god tid slå till klossarna och sätta i klackarna om man skall ha en möjlighet till handlingsfrihet för politikerna. Detta skall politikerna styra — inte företagen!

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag vill medverka till att statliga myndigheter slutar att använda för vanliga dödliga människor obegripliga förkortningar. Myndigheterna skall skriva klart och enkelt. Däri ligger givetvis att förkortningar inte skall brukas när de försvårar läsningen för den oinvigde. Detta får anses ligga i de anvisningar för skrivelser och remisser som regeringen meddelade år 1972.

Herr talman! Förkortningsraseriet inom statliga myndigheter börjar bli en kulturfara, sade justitieombudsmannen nyligen vid en inspektion på luftfartsverket. Jag ber att få instämma. I en tid när allt fler människor är oroade över klyftan mellan medborgare och myndigheter utgör förkortningarna ett växande problem. Syftet med förkortningar var ursprungligen att förenkla. I stället har förkortningarna blivit så många att de försvårar. Det blir ett slags ”innespråk” som knyter ihop politiker, experter, byråkrater, 65 journalister och andra i samhällets ledande skikt, men stänger de vanliga människorna utanför. En upprörd medborgare gick så långt att han anmälde Stockholms tingsrätt för JO — en av de få förkortningar som är lika lätta att förstå som det de förkortar — för att tingsrätten sänder obegripliga förkortningsmeddelanden till vanliga människor, meddelanden som man dessutom får lov att kvittera. Var och en som någon gång har mottagit ett utbetalningskort eller liknande från ett statligt organ, t.ex. statsdepartementens organisationsavdelning, som vi här i huset får en del pengar från, vet att man kan få sitta och grubbla länge över obegripliga koder och förkortningar. Det är alltid roligt att få pengar, men ännu roligare om man vet varför, och alltså kan kontrollera att det är rätt summa. När datamaskinerna infördes borde man ha fått bättre information och inte sämre. En smula ironiskt är det också, att de värsta syndarna tycks vara de som svarar för den pedagogiska verksamheten i samhället. Jag skall lämna några exempel på det förkortningsraseri som råder inom utbildningssektorn. Dels har vi de statliga centrala myndigheterna SÖ, UKÄ och CSN. I dagarna diskuteras inte bara SIA, utan man kan också få höra talas om LUK, LUT, BUL, BU, MUT, LUG, LAGY, FÖVUX, SVUX - med sin lilla släkting LOVUX —- FNYS, DYRK, KU, KK, LUP, MUS 65, U 68, USSU, TRU, AUU, KUS, OMUS, DUST, FOJO, SSK, UKAS, PUKAS, Syo, Pryo osv. Jag skulle kunna hålla på tills mina tre minuter gått ut och mycket längre. Det verkar som om kulturdepartementet är den värsta kulturfaran. Jag ber att få tacka för svaret. Det verkar som om herr Lidbom och jag har samma grundsyn, men det är en smula oroande att —- som herr Lidbom sade — regler om att skriva klart och tydligt gavs redan 1972, för sedan dess har förhållandena uppenbarligen blivit värre. Därför skulle jag vilja fråga: Håller herr Lidbom med mig om att det behöver göras någonting för att anvisningarna skall följas och det här oskicket minska? Är herr Lidbom beredd att ta kulturministern i örat och se till att man uttrycker sig så att vanliga människor kan följa med?

Herr talman! Det är glädjande att herr Romanus och jag har samma grundinställning. Jag vill bara tillfoga att herr Romanus kanske något överskattar min och regeringens makt när det gäller att komma till rätta med detta. Jag ser gärna att herr Romanus samverkar med mig, men vi får nog skaffa oss andra och mäktigare bundsförvanter. Jag tror att herr Romanus var inne på rätt väg när han gjorde sin uppläsning av förkortningar inom ett enda begränsat fält — kulturpolitiken. Redan listan manar fram leenden på läpparna. Kanske skall vi vända oss till Tage Danielsson och Hasse Alfredson eller några av deras yrkeskolleger om vi vill ha en effektiv hjälp att bekämpa det något överdrivna bruket av förkortningar.
Herr talman! Det är ju så med makthavare att de alltid är angelägna om att bagatellisera sin egen makt. Det är tänkbart att vi som tillhör oppositionen har överdrivna föreställningar om regeringens makt. Men de förkortningar jag läste upp var så gott som samtliga hämtade från riksdagsberättelsen 1974, och det är väl inte omöjligt att regeringen och kanske t.o.m. herr Lidbom har något inflytande över hur den utformas. Skämt åsido, det är så att utredningarna själva ofta lanserar sig genom någon, som man tycker, snitsig förkortning. Sedan får man höra den i den allmänna debatten. Det kan vara förvirrande. När man t.ex. skall diskutera SIA ute på fältet kanske någon av de vanliga människorna tror att det handlar om skogsindustrin, där den förkortningen har använts tidigare. När man talar om KU inom utbildningssektorn tror kanske någon politiskt intresserad att det är konstitutionsutskottet som är i farten och inte kompetensutredningen, som ju herr Lidbom och jag vet att det är fråga om. I beaktande av att herr Lidbom inte anser att han har någon makt vill jag ändå be honom använda det inflytande han har till att försöka bekämpa det obegripliga språkbruket. Det som sades 1972 har uppenbarligen inte räckt. Kan man inom regeringen vidta några åtgärder för att lämna det bidraget till utvecklingen, att det som släpps ut från statliga myndigheter, och kanslihuset i synnerhet, uttrycks så att människorna inte behöver en särskild handbok för att förstå det?
Herr talman! Jag tror att vi kan gå från den principiella åsiktsöverensstämmelsen till den åsiktsöverensstämmelsen att något bör göras. I mån av ringa förmåga skall jag hjälpa till, men man skall icke överskatta våra möjligheter, herr Romanus, att klara upp det här. Det räcker med att slå upp en utländsk tidning för att förstå att denna kulturfara inte är något specifikt för Sverige. Man får vara rätt orienterad om det främmande landets förhållanden för att begripa det som står på nyhetssidorna såsom förkortningsbruket har brett ut sig överallt. Men det är inget skäl till att vi inte skall hålla rent i vårt eget land i mån av förmåga. Låt oss hjälpa till!

Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat mig för det första om jag anser att de snabbt ökande utländska uppköpen av fritidsfastigheter i Sverige ger anledning till oro, för det andra, om så är fallet, om regeringen avser att föreslå riksdagen en skärpt förvärvslagstiftning på detta område. Enligt gällande lagstiftning fordras tillstånd för att utländsk medborgare skall få förvärva fast egendom. När det är fråga om förvärv som är avsett att bereda förvärvaren och hans familj bostad för fritidsändamål, får tillståndet lämnas av länsstyrelsen. Tillstånd ges om skäl mot det inte föreligger med hänsyn till allmänt intresse eller förvärvarens personliga förhållanden. Frågan om utländska uppköp av fritidsfastigheter har under detta år övervägts inom justitiedepartementet eftersom det har funnits anledning att anta att utlänningar i allt större utsträckning är intresserade av att förvärva fritidsfastigheter i Sverige, främst då i södra delen av landet. Med anledning härav begärde justitiedepartementet i början av oktober att samtliga länsstyrelser skulle lämna uppgifter om tillämpningen av lagstiftningen om utlänningars rätt att förvärva fritidsfastigheter. De uppgifter som kommit in till departementet visar, att den utländska efterfrågan på fritidsfastigheter ökar i de sydliga länen. Det framgår vidare att praxis är den att tillstånd till förvärvet praktiskt taget alltid lämnas. Man måste räkna med att denna ökade efterfrågan från utlandet är ägnad att driva upp markpriserna i vissa delar av landet. Inom justitiedepartementet har nu färdigställts en departementspromemoria med förslag till ändringar i lagstiftningen. Förslaget innebär att tillståndsprövningen skärps. Jag räknar med att promemorian efter remissbehandlingen skall kunna läggas till grund för en proposition under våren 1975.

Herr talman! Namn som Fegen, Lönö vid Bråviken och Gryts skärgård har i år gjort många svenska medborgare uppmärksamma på det allt starkare utländska intresset att köpa upp stora områden attraktiv fritidsmark i Sverige. Det var mot den bakgrunden som jag i augusti gjorde en undersökning av hur motsvarande situation var i fem län i södra Sverige. Den undersökningen visade att också de utländska köpen i det tysta av torp, avstyckade gårdar och mindre fritidsfastigheter hade ökat starkt under senare år. Resultatet av undersökningen, liksom den i realiteten obefintliga kontrollagstiftningen, har jag redovisat i min interpellation till statsrådet Lidbom. Den gav också underlag för frågan om det inte var dags för regeringen att skärpa lagstiftningen mot utländska köp av fritidsfastigheter, innan utvecklingen har gått alltför långt. Jag ber nu att få tacka statsrådet för svaret på interpellationen och noterar med tillfredsställelse att svaret är i högsta grad positivt. Justitiedepartementet har snabbt färdigställt en departementspromemoria i ämnet. Man föreslår där en skärpt tillståndsprövning. Och regeringsförslag om detta kommer -— efter remissbehandling — att läggas fram under våren. Jag kan bara säga att jag tycker att justitiedepartementet och statsrådet Lidbom här har agerat med en snabbhet som är värd allt beröm. Sedan kan jag väl också säga att jag hade blivit ännu litet gladare, om inte statsrådet hade gått ut och avslöjat svaret på interpellationen i radio och TV redan i fredags. Å andra sidan gör den för tidiga publiceringen det möjligt för mig att redan här i dag något kommentera innehållet i och de konkreta förslag som förs fram i den offentliggjorda departementspromemorian. Först då några konstateranden: 1. Promemorian talar sitt tydliga språk om den nära nog obefintliga tillståndsprövningen av utländska köp av fritidsfastigheter. Av totalt 3 033 ansökningar under tiden 1972-30 juni 1974 har 2 992 bifallits. Av de resterande 41 har heller ingen enda avslagits, utan de är fortfarande föremål för handläggning. 2. Justitiedepartementets utredning visar också klart var det utländska trycket är som starkast. Av 24 län har 10 län över 90 procent av samtliga ansökningar från utländska medborgare bosatta utomlands. De län som drabbats hårdast av det ökade efterfrågetrycket är som väntat länen i södra och västra Sverige. 3. Ett tredje konstaterande som man kan göra på grundval av promemorian — liksom av den undersökning jag gjorde — är att vi här sannolikt bara står i början av en utveckling när det gäller utländska uppköp. För åren 1972-1974 har jag uppgifter som tyder på mer än en fördubbling av antalet utländska köp enbart under en tvåårsperiod. Promemorian redovisar en något lägre ökningstakt, sannolikt beroende på att den omfattar hela Sverige. Ökad fritid och snabbare kommunikationer leder naturligtvis också till ett allt hårdare utländskt tryck. I samma riktning verkar den omständigheten att det nu börjar växa fram fastighetsmäklare som helt tycks vara inriktade på att sälja fritidsfastigheter till utländska medborgare. Vi har redan flera exempel på det bara i Skåne. AB Österlen-konsult har 300 tomter i Gyllebo och 70 i Brösarps backar, som man bjuder ut till danskar och tyskar. Samma sak med Skandinaviska Fritidstomter AB, som har ett område på 50 tomter utanför Tyringe i norra Skåne. Även Grängesbergsbolaget säljer på den tyska marknaden. Där håller man för närvarande på med försäljningen av 200 tomter på Hallandsåsen. Dessa exempel som endast avser Skåne pekar på hur de utländska uppköpen snabbt kommer att accelerera om inte lagstiftningen skärps. När det sedan gäller själva lagstiftningsförslaget i promemorian, vill jag säga att jag är helt överens med statsrådet Lidbom om att de skärpta reglerna för tillståndsgivningen inte bör omfatta utländska medborgare som arbetar eller är bosatta i Sverige. Dessa har en självklar rätt till samma behandling som svenska medborgare, och det kravet ställde jag också redan i interpellationen. I övrigt vill jag säga att utgångspunkten för min interpellation har varit omsorgen om de vanliga svenska inkomsttagarnas fritidsbehov. Svensk fritidsmark i lämpliga lägen är ingalunda någon outsinlig tillgång. Speciellt inte i någorlunda närhet till de mera tättbefolkade delarna i vårt land. Fortsatt fritt fram för utländska uppköp kommer att innebära stora problem för svenska familjer i vanliga inkomstlägen genom den prisutveckling på fritidsfastigheter som nu pågår. Genom det svar som jag fått av statsrådet Lidbom i dag kommer problemen förhoppningsvis att kunna bemästras. I promemorian står det nämligen beträffande ansökan om förvärv från utländsk medborgare, som ej är bosatt i Sverige, att den ”i princip inte skall bifallas, om ansökan gäller förvärv av fritidsfastighet i område där det finns risk för stegring av markvärdena på grund av betydande efterfrågan på fritidsfastigheter. Utländska förvärv av nu nämnd typ bör tillåtas bara i de delar av landet där tillgången på fritidsfastigheter är god.

Förslagsvis då - om jag får vara så djärv att komma med ett förslag — upp till en gräns som inkluderar Östergötland och Värmland. För detta talar bl.a. befolkningsfördelningen i vårt land kombinerad med den statistik som lagts fram över fördelningen av utländska uppköp. Norr om den gränsen skulle man då kunna ha en mera flexibel tillståndsgivning. Så vill jag ha det och jag vill fråga statsrådet om detta är en geografiskt riktig tolkning av de principer som redovisas i den nyligen publicerade departementspromemorian.

Herr talman! Först ett mera personligt ord till herr Pettersson i Lund. Hans glädje över innehållet i departementspromemorian blev något grumlad av det faktum att jag i fredags gick ut och berättade i radio och TV vad promemorian skulle innehålla och inte väntade tre dagar tills herr Pettersson och jag fick tillfälle att diskutera dess innehåll i riksdagen. Jag förstår fullständigt den synpunkten, och jag medger att den här debatten i dag på det sättet i någon mån har fått skenet emot sig.

Upplagan till promemorian var färdigstencilerad i fredags eftermiddag, och tanken var att vi skulle publicera den i dag. Genom ett missöde kom promemorian ut och blev bekant för pressen på fredagen, och som bekant vill inte journalister gärna vänta med sina kommentarer i tre dagar. Jag kände mig därför nödsakad att ge mina kommentarer med detsamma. Jag hoppas, med hänvisning till detta, att herr Pettersson i Lund vill ha överseende på den speciella punkten. När det sedan gäller sakinnehållet är det inte mycket vi har att diskutera, därför att vi i vår grundinställning är rörande eniga. Dock skall jag säga några ord i anledning av den konkreta fråga som herr Pettersson avslutade sitt inlägg med — om tillämpningen i praktiken av de litet mer restriktiva principer för utländska förvärv av fritidsfastigheter som promemorian ger uttryck för. Jag tror att det är litet djärvt att försöka dra gränserna på kartan i dag. Framför allt skall jag bekänna att jag inte besitter den detaljkunskap som skulle behövas, utan i sinom tid får väl länsstyrelserna och regeringen titta litet närmare på det hela. Det finns delar i södra och västra Sverige där man kanske bör ha den allmänna utgångspunkten — som herr Pettersson nämnde -— att i princip inte släppa fram andra människor än dem som är svenskar eller har annan anknytning till Sverige. Men det finns säkert fläckar innanför den av herr Pettersson uppdragna gränsen där riskerna med en generösare tillståndsgivning inte är lika påtagliga. Jag tror att vi utan olägenhet kan spara den debatten - om hur reglerna skall tillämpas mer i detalj — till betydligt längre fram. Möjligen ger remissbehandlingen litet material, och i varje fall får vi via länsstyrelserna så småningom plocka fram underlag för tillämpningen och för de eventuella anvisningar som kan behövas.
Herr talman! Jag accepterar gärna statsrådet Lidboms förklaring när det gäller den lilla malör som tydligen inträffade på justitiedepartementet. Som jag sade redan i mitt inledande inlägg gav det mig möjlighet att något resonera kring den publicerade departementspromemorian. Man kanske kan formulera det hela så: inga nackdelar som inte har fördelar med sig. Därmed skulle den lilla saken vara uppklarad. Beträffande själva sakfrågan konstaterade statsrådet Lidbom att han och jag tycks vara ense när det gäller grundinställningen. Jag är tacksam för det konstaterandet; det är väl också den grundinställningen som — såvitt jag kan se — går igen i departementspromemorian. Inte ens i vårt stora land finns fritidsmark i outsinlig mängd — i varje fall inte i närheten av de områden där befolkningen bor. Därför måste vi räkna med att också i vårt land efter hand få en alltmer restriktiv attityd. Vi har varken möjlighet eller skyldighet att lösa Europas fritidsproblem, utan vi har naturligtvis i första hand att se till våra medborgares intressen. Framför allt är det viktigt att se till att trygga de lågavlönades och de vanliga inkomsttagarnas möjligheter att — om de så önskar — skaffa ett litet fritidshus, torp eller liknande. Jag avslutade mitt inledningsanförande med något svepande frågor om tillämpningen i praktiken av de här reglerna; statsrådet Lidbom säger att han inte besitter sådana detaljkunskaper i ämnet att han nu kan dra några klara geografiska gränser. Jag får väl tro honom på den punkten. Men vad jag syftade till med min fråga var att det måste vara orimligt att arbeta efter detaljerade regler.

För att klara uppgiften någorlunda hyggligt måste man arbeta med övergripande och generella medel. För det ändamålet kan en sådan uppläggning som den jag skisserade i stort sett i mitt förra anförande vara den riktiga. Speciellt finns det anledning att betona att man mera långsiktigt, om man inte bara ser till de aktuella konflikterna när det gäller efterfrågan på fritidsmark, måste gardera sig i tid. Det är då ytterligare ett skäl att arbeta med generella metoder och tumregler. Jag har med min interpellation velat framhålla vikten av en lagstiftning på detta område. Därmed har jag inte syftat till att på något sätt göra Sverige till nationalismens fäste på jorden. Tvärtom är det fråga om en lagstiftning på området som redan finns de facto i våra nordiska grannländer. Speciellt danskarna och finnarna har täppt till sina gränser ordentligt på det här området. Man kan t.ex. fråga hur många stockholmare som egentligen har möjlighet att köpa fritidsfastighet på Åland. Det är ingen kritik mot finnarna och ålänningarna, utan jag tror att en sådan lagstiftning är en absolut nödvändighet också för deras vidkommande. Det är väl vidare riktigt, som statsrådet Lidbom säger, att vi får ta upp en mera detaljerad diskussion om promemorian när regeringen så småningom återkommer med ett regeringsförslag på denna punkt. Jag ber, herr talman, än en gång att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation.
Herr talman! Som representant för ett län som ligger norr om den gräns som herr Lennart Pettersson i Lund skisserade kände jag en viss oro över hans försök både att tolka promemorian och att beskriva hur tillämpningen av lagstiftningen skulle bli. Jag är därför glad att statsrådet Lidbom har givit en nyansering på den punkten. Jag hoppas verkligen att en eventuell lagstiftning blir enhetlig och att samma tillämpning av en sådan lagstiftning skall gälla i hela landet.
Herr talman! Jag är ledsen om jag gjorde herr Boo, som råkar bo litet längre norr ut, ledsen. Men om jag kan göra herr Boo litet gladare med det beskedet, kan jag säga att jag inte har något emot att inkludera även herr Boos hemlän i förslaget till det området som generellt skall omfattas av en hårdare bedömning. Jag vill inte framstå som helt oresonabel på alla punkter. Finns det många goda skäl för att inkludera även herr Boos hemlän i detta område, skall jag gärna medverka genom att skriva under en motion i det syftet, om inte det önskemålet tillgodoses genom den — Nr 138 proposition som skall komma under våren. På den punkten tror jag nog Måndagen den att vi skall bli överens, helst som jag genom min interpellation försökt 9 december 1974 aktualisera de här viktiga frågorna.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat mig om jag är beredd att tillsätta en parlamentarisk utredning med representation även för arbetsmarknadens organisationer och med uppgift att utarbeta ett nytt förslag till aktiebolagslag som bygger på principen om lagfäst medbestämmanderätt för de anställda. Som ett led i regeringens strävan att reformera det svenska arbetslivet har arbetet med att öka företagsdemokratin intensifierats under senare år. Vi har redan försöksvis genomfört vissa åtgärder som syftar till ökad företagsdemokrati genom ändringar i företagens struktur. Bestämmelser härom har emellertid getts i andra lagar än aktiebolagslagen. Genom särskilda lagar har sålunda de anställda i större aktiebolag, ekonomiska föreningar, affärsbanker, centralkassor för jordbrukskredit och försäkringsbolag tillförsäkrats styrelserepresentation under en försöksperiod som löper till utgången av juni 1976. Chefen för industridepartementet har i mars 1974 uppdragit åt statens industriverk att utvärdera denna försöksverksamhet. Utredningen skall enligt direktiven leda fram till förslag om åtgärder beträffande de anställdas styrelserepresentation efter utgången av juni 1976. Löntagarorganisationernas inställning kommer att få stor betydelse när det blir aktuellt att ta ställning till om denna lagstiftning skall permanentas. Det finns andra organ än de som regleras i aktiebolagslagen som under senare tid i viss mån fått karaktären av företagsorgan. Jag tänker på företagsnämnden, som förutsätts medverka i den försöksverksamhet med informationsutbyte mellan företag och samhälle som bedrivs enligt lagen om uppgiftsskyldighet i vissa planeringsfrågor. Och genom lagen om avsättning till miljöfond har arbetstagarrepresentanterna i skyddskommittén och företagsnämnden fått ett avgörande inflytande på hur de fonderade medlen skall användas. I detta sammanhang kan också nämnas det inom industridepartementet utarbetade förslaget om rätt för de anställda att genom arbetstagarkonsult inhämta upplysningar och få biträde i övrigt i ekonomiska frågor inom företagsnämndens verksamhetsområde. Dessa exempel visar, menar jag, att det på nuvarande stadium inte funnits behov att koppla det företagsdemokratiska reformarbetet till de 73 grundläggande associationsrättsliga lagarna. Det torde inte heller ha varit ändamålsenligt att förfara så. Detta gäller så mycket mer som företagsdemokratin i så stor utsträckning som möjligt bör utvecklas genom avtal mellan parterna på arbetsmarknaden. I den mån det behövs kan lagstiftaren ingripa i syfte att stärka löntagarnas positioner vid förhandlingsbordet i frågor där arbetstagarna har haft svårt att hävda sig. Det har på senare tid skett på områden som berör arbetstagarna nära och dagligen, t.ex. anställningstryggheten, arbetsmiljön, de fackliga förtroendemännens ställning och rätten till ledighet för utbildning. Den översyn av arbetsfredslagstiftningen som bedrivs av arbetsrättskommittén kommer att leda till en betydelsefull företagsdemokratisk reform. Kommittén har i uppdrag att pröva hur man genom lagstiftningsåtgärder skall ge löntagarorganisationerna det stöd som behövs för en ytterligare demokratisering av arbetslivet. Utredningen skall emellertid inte överväga reformer beträffande annan lagstiftning än den arbetsrättsliga. Förslag från utredningen beräknas föreligga under januari 1975. Vid sidan av förändringar i företagens struktur och ändrade regler och traditioner på förhandlingsoch avtalsområdet kan ökad företagsdemokrati nås genom att löntagarna kollektivt skaffar sig ägarintressen i företagen. Jag räknar med att direktiv för en utredning om löntagarnas inflytande och del av förmögenhetstillväxten i företagen skall offentliggöras vid årsskiftet. Av den redogörelse jag nu har lämnat framgår att det är för tidigt att säga var tyngdpunkten skall läggas när det gäller att skapa en demokratisk ordning i företagen. Det är mot den bakgrunden det i augusti 1974 till lagrådet remitterade förslaget till ny aktiebolagslag skall ses. Förslaget bygger på framför allt aktiebolagsutredningens betänkande. Det innehåller åtskilliga värdefulla förbättringar och kompletteringar jämfört med 1944 års aktiebolagslag. Jag kan nöja mig med att peka på de nya bestämmelserna om vidgad redovisningsskyldighet och skärpt kontroll av att aktiekapitalet betalas in. I stora delar bygger förslaget dock på samma principer som gällande lag. Det är alltså fråga om en begränsad reform som i mycket har teknisk karaktär. Frågan om en utvidgning av det allmännas och de anställdas insyn och inflytande i företagen föll utanför aktiebolagsutredningens uppdrag. Utredningsförslaget har därför inte kunnat läggas till grund för en mer genomgripande företagsdemokratisk reform. Det innebär emellertid inte att det remitterade förslaget saknar betydelse för strävandena att öka företagsdemokratin här i landet. Det skulle nämligen bli mera komplicerat att genomföra djupgående företagsdemokratiska reformer om man bibehäll 1944 års aktiebolagslag än vad det blir om det remitterade förslaget genomförs. Oavsett vilka tekniska lösningar som i fortsättningen väljs för att genomföra de anställdas medbestämmanderätt kan de utan större lagtekniska svårigheter byggas in i den nya aktiebolagslagen. De stora löntagarorganisationerna har inte heller velat motsätta sig att aktiebolagsutredningens förslag läggs till grund för lagstiftning. På sikt gäller självfallet — där håller jag obetingat med interpellanten — Nr 138 - att dem allmänng S5SocIACIOnsSTECLs BR) lagstiftningen inte an med tyst Måndagen den nad förbigå det "ääliriärinaa och de anställdas Mitreesen i företagen. En 9 december 1974 genomgripande översyn av denna lagstiftning måste därför komma, och jag räknar med att en utredning kommer att tillsättas så snart huvud Om lagfäst linjerna för en demokratisk ordning i företagen klarnat. I dag går det medbestämmandeemellertid inte att skissera ens huvudlinjen i beslutsprocessen i fram — rätt för anställda i tidens företag.

Herr talman! Jag har frågat statsrådet Lidbom om regeringen är beredd att tillsätta en parlamentarisk utredning med representation också för arbetsmarknadens organisationer och med uppgift att utarbeta ett nytt förslag till aktiebolagslag som bygger på principen om lagfäst medbestämmanderätt för de anställda. Jag tackar för svaret, som jag uppfattar som ett försök att svara ja och nej på samma gång, som ett försök att balansera mellan olika ståndpunkter utan att klart ange egen uppfattning. Det sägs att en översyn av lagstiftningen måste komma och att en utredning skall tillsättas. Svaret är alltså på ett sätt ja. Men i min interpellation menade jag att arbetet på en ny lagstiftning borde börja snart. Statsrådet Lidbom säger ingenting om när han är beredd att påbörja en sådan utredning. Det finns många formuleringar i svaret som tyder på att det kommer att dröja mycket länge. Statsrådet menar bl.a. att man i dag inte ens kan skissera huvudlinjerna i beslutsprocessen i framtidens företag. Man kan inte på sikt förbigå frågan, men det är för tidigt att nu säga hur det bör vara i framtiden. Det kommer alltså ingen utredning på länge. Svaret på min fråga är sålunda nej, ty vad jag var intresserad av var vad statsrådet skulle göra nu och under den närmaste tiden. Då måste min bedömning bli att regeringen inte kommer att göra någonting. Det beklagar jag, ty det är nu som arbetet borde börja. Aktiebolagsutredningen tillsattes ju 1960. Den lade fram sitt förslag 1971. År 1974 remitterade regeringen sitt förslag till lagrådet, och 1975 torde en proposition komma till riksdagen. Det är 15 år av utredningar, det är en mycket lång tid. Jag vet inte vad statsrådet menar med ”på sikt”. Kanske betyder det t.ex. fem år. Låt oss anta att utredningsoch remissarbetet skulle ta lika lång tid nästa omgång som denna. Uppdraget för den kommande utredningen är ju större än för den tidigare, som mera gällde en översyn. Nu kommer det att gälla en ny lag, byggd på andra principer och värderingar. Då är vi framme vid mitten av 1990-talet innan riksdagen kan besluta om en ny lag. Det är en mycket lång tid. Låt oss anta att sikten skulle klarna för statsrådet om ett par år och att utredningsarbetet denna gång skulle kunna bedrivas dubbelt så snabbt. Då är vi framme vid mitten av 1980-talet. Det är också en lång tid. Jag vill inte invända mot att man nu beslutar om en ny aktiebolagslag. Det kan vara motiverat att göra en teknisk översyn, att på olika punkter 75 bättre anpassa 1944 års lag till dagens verklighet. Lagrådsremissen innehåller också en del förbättringar jämfört med nuvarande lag. Men det är ju inte något imponerande dokument som regeringen nu lägger fram = utom möjligen till omfånget. Lagrådsremissen är på 646 sidor, och det är många sidor för så få tankar. Det sägs också i lagrådsremissen att förslaget liksom gällande lag gör ett verklighetsfrämmande och föråldrat intryck. Det är sällan som ett statsråd så klart betygsätter sina egna förslag. Det är ett verklighetsfrämmande förslag, och det är framför allt föråldrat. Jag vill inskjuta att det inte i första hand är utredningens fel. Den arbetade enligt sina direktiv, och den hade inte i uppdrag att göra mera än vad den gjorde. Men debatt och utveckling går vidare under ett årtionde. Lagrådsremissen är, som statsrådet också säger, en begränsad reform som i mycket har teknisk karaktär. Den reformen kan vi genomföra nu. Och jag medger att statsrådet har rätt när han säger att ett beslut byggt på lagrådsremissen inte behöver fördröja och komplicera arbetet på en fördjupad företagsdemokrati, i vart fall inte nämnvärt. Det som fördröjer och komplicerar arbetet på en fördjupad företagsdemokrati är att statsrådet Lidbom och regeringen inte nu vill gå vidare utan bara väntar och ser. Det sägs i interpellationssvaret att de stora löntagarorganisationerna inte har velat motsätta sig att aktiebolagsutredningens förslag läggs till grund för lagstiftning. Detta kanske en ovan läsare kan uppfatta som att löntagarorganisationerna tycker att förslaget är bra och därför vill ha det. Den mera vane läsaren vet att sådana formuleringar betyder att organisationerna tycker att förslaget är otillfredsställande, att de ändå möjligen kan acceptera det men att de snarast vill ha något bättre. Och så var även fallet. Både LO och TCO var starkt kritiska. Låt mig få anföra ett par utdrag ur TCO:s svar. TCO säger att i stället för att främja en angelägen samhällsutveckling mot jämnare fördelning av inflytande mellan kapital och arbete kommer utredningens förslag att bidra till att konservera ett ur arbetstagarsynpunkt otillfredsställande förhållande för avsevärd tid framåt. TCO motsätter sig att utredningens förslag, i de avsnitt som berör inflytandefrågorna, genomförs i den föreslagna utformningen. Sammanfattningsvis anser TCO det vara synnerligen angeläget att dessa frågor snarast utreds. I motioner 1971 och 1972 begärde också folkpartiet att en snabbutredning med parlamentarisk representation och företrädare för arbetsmarknadens parter skulle tillsättas med uppgift att lägga fram förslag till sådana ändringar i aktiebolagslagen och eventuellt annan lagstiftning som ger de anställda rätt till medbestämmande och insyn. Nu skall jag inte i dag mera kritisera statsrådet för att någon utredning inte tillsattes 1971 eller 1972. Det tjänar inte mycket till. Men nu gäller det att inte ännu en gång försitta chansen. Vill statsrådet Lidbom ge ett klarare besked än i interpellationssvaret: Måste dagens löntagare räkna med att vänta till mitten av 1980-talet Nr 138 eller till 1990-talet på en verklig arbetsdemokrati? Statsrådet Lidbom har Måndagen den fortfarande chansen att i samband med att propositionen framläggs till 9 december 1974 sätta en utredning. Kommer han att ta chansen eller hur länge måste vi vänta? Om lagfäst Det finns ett par skäl till att jag uppehållit mig vid tidsaspekten, ett - medbestämmandepar skäl till att utredningen bör tillsättas nu. Ett är att utredningsarbetet = rätt för anställda i kommer att ta tid också i den kommande omgången. Det är komplicerade aktiebolag lagfrågor det gäller. Det handlar också om attityder, värderingar och debatt — en debatt som måste fortgå under lång tid. Det handlar också om utbildning av tusentals löntagare. Ett annat skäl är att en utredning om särskild bolagsform för de mindre företagen tillsätts i dagarna. Det är mycket som talar för att man i den bolagsrättsliga lagstiftningen bör göra en skillnad mellan de större och de mindre företagen. Förhållandena är så olikartade, och i mindre företag måste man finna andra former för insyn och medinflytande. Men det är rimligt att man samtidigt överväger hur lagstiftningen skall utformas för större och för mindre företag. Jag vill avslutningsvis beröra ett par avsnitt i statsrådet Lidboms svar och då först ange utgångspunkten för mitt och mitt partis engagemang i den här frågan. Det är riktigt att det under senare år har skett en glädjande utveckling på arbetsdemokratins och arbetsmiljöns områden. Vad gäller arbetsdemokratin är man dock fortfarande i ett inledningsskede, och det gäller nu att gå vidare. De fortsatta insatserna bör främst inriktas på två områden, dels den enskildes situation i produktionen, dels representation för de anställda i beslutande organ inom företag och förvaltning. Det gäller bl.a. att avskaffa föråldrade former för arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet, att vidareutveckla styrelserepresentationen för de anställda och att på sikt ge dem en med kapitalägarna likvärd ställning. Folkpartiets landsmöte sade hösten 1974 bl.a. att en förändring av aktiebolagslagen var nödvändig. En utbyggnad av arbetsdemokratin bör på sikt inriktas på att de anställda får en med kapitalägarna likvärdig ställning. Formerna för arbetsdemokratin är och måste vara olika i stora och små företag. Därmed har folkpartiet klart angett sin principiella inställning, sin målsättning för det företagsdemokratiska arbetet — att arbetsdemokratin på sikt måste inriktas på att de anställda skall få en med kapitalägarna likvärdig ställning. Mot den bakgrunden delar jag inte statsrådet Lidboms uppfattning i slutet av interpellationssvaret, att det i dag inte ens går att skissera huvudlinjen i beslutsprocessen i framtidens företag. Men det går att skissera huvudlinjen. Vår huvudlinje är att de anställda i större företag på sikt skall få en med kapitalägarna likvärdig ställning. Vad det nu gäller är att utreda hur beslutsformerna skall se ut och hur arbetsdemokratin bör utformas också i de mindre företagen. Det finns en annan formulering i svaret som jag har studerat ingående. 7 Statsrådet Lidbom talar om det allmännas och de anställdas intressen i företagen. Jag har funderat över den formuleringen. Ordningsföljden — det allmännas och de anställdas — kan naturligtvis vara en tillfällighet. Men det kan också ligga en tanke bakom, och då vill jag ha en annorlunda formulering. Ett företag utgörs ju av de anställda och av kapitalägarna. Det är deras inbördes relationer, baserade på en likvärdig ställning, som en aktiebolagslag eller vad den nu skall heta bör reglera. Det allmännas intressen och inflytande bör regleras genom annan lagstiftning. Statsmakterna skall inte delta i företagens beslut. Jag måste fråga statsrådet Lidbom om han delar uppfattningen att det är de verksamma i företagen —- och inte staten - som inom de ramar statsmakterna drar upp skall vara med och bestämma i företagen.